Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lindahl för svaret på min fråga. Jag hoppas att jag inte tar miste när jag tycker mig kunna läsa en positiv inställning till den här frågan från statsrådets och därmed också från departementets sida. Jag är självfallet medveten om att det är Stockholms läns landsting som är huvudman i detta fall, men planerna på att inte bara överväga olika alternativ beträffande Solstickegårdens framtid utan också att låta en nedläggning av gården omfattas av dessa alternativ var så alarmerande, att jag inte fann någon annan möjlighet att rikta uppmärksamheten på det kinkiga läget för den berörda patientgruppen än att här i riksdagen vända mig till statsrådet Lindahl med denna fråga. De enkäter och kartläggningar som statsrådet nämner hoppas jag skall fullföljas, innan beslutet om Solstickegårdens framtid fattas. Jag vill rikta statsrådets uppmärksamhet på det utsatta läge som denna patientgrupp befinner sig i och på den värdefulla tillgång som Solstickegården utgör för denna grupp. Att såsom övervägs lägga ned verksamheten vid Solstickegården och föra över patienterna till akutsjukvården vore en olycklig lösning med tanke på att det här handlar om ett vårdbehov som knappast kan i samma tillfredsställande utsträckning tillgodoses av akutsjukvården som av en sådan institution som Solstickegården. I detta sammanhang vill jag också peka på det ekonomiskt penibla läge som många gånger uppstår, när föräldrar till barn som lider av den här sortens sjukdom skall ersättas för förlorad arbetsförtjänst i samband med att barnen vårdas på akutsjukhus — det finns ingen sådan ersättning för barnpatienters föräldrar. Det största hindret för att fortsätta verksamheten vid Solstickegården tycks vara att man tycker att det inte finns ett tillräckligt stort patientunderlag i landet. Men jag är, statsrådet Lindahl, övertygad om att så är fallet. Jag hoppas att detta skall komma fram vid den kartläggning som nu görs och den som kommer att göras. Det är alldeles uppenbart att uppgifterna i det här fallet är felaktiga på grund av bristfällig information. Här behövs mer information. Kanske kan en sådan åtgärd som att ställa denna fråga i Sveriges riksdag få en sådan publicitet att föräldrar till barn som lider av dessa åkommor blir uppmärksammade på att det finns en institution som denna där de kan få hjälp — jag hoppas att så blir fallet. En annan tillgång i sammanhanget är också personalen vid Solstickegården, som har lång och god erfarenhet av den vård som där ges. Jag hoppas att man inte utan vidare kastar bort den tillgång som personalen i detta fall utgör. Jag vill upprepa min förhoppning om att statsrådet ser positivt på denna fråga och att Solstickegården under inga förhållanden får läggas ned, utan att man först beaktat resultatet av dessa kartläggningar och enkäter.
Herr talman! Jag tar för givet att landstinget kommer att ta fram ett sådant beslutsunderlag att man vet vad man gör när man tar ställning till denna verksamhets vara eller inte vara. Den nuvarande utvecklingen inom allergisjukvården är enligt min mening ganska positiv på det sättet att man kan miljösanera oerhört mycket bättre än man kunde för bara 5-10 år sedan. Dessutom har det ju gått framåt på det medicinska området när det gäller behandlingen av allergisjukdomar. Vår strävan har varit att barnen så länge det är möjligt skall få vara kvar i sin normala miljö och att försöka att förebygga svårare sjukdomar på det här området. Att bibehålla barnen i den normala miljön är alltså dagens trend.

Herr talman! Jag hade just väntat mig att statsrådet skulle komma med denna kompletterande upplysning om sin inställning. Jag förstår den. Men här har vi faktiskt en patientgrupp för vilken det är nästan nödvändigt att man institutionaliserar vården. Även om trenden nu går mot att i ökad utsträckning låta patienterna vara kvar i sin naturliga miljö, har vi här ett område där detta inte hundraprocentigt kan förverkligas. Framför allt hoppas jag — och det är därför jag har begärt ordet en andra gång — att statsrådets inställning och ingripande förhindrar ett beslut om att lägga ned Solstickegården redan efter vårterminens slut 1979. Jag tycker det skulle vara katastrofalt om ett sådant beslut fattades.
Herr talman! Landstinget har det lagliga ansvaret för att tillhandahålla de vårdresurser som behövs för de allergiskt sjuka barnen, och jag litar på att landstinget också tar det ansvaret.

Herr talman! Lena Öhrsvik har frågat vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att få en tillförlitlig statistik över kikhostans utbredning och vilka forskningsinsatser som görs för att ta fram ett verksamt kikhostevaccin. Den epidemiologiska övervakningen av förekomsten av kikhosta i landet sker sedan år 1969 genom att distriktsläkare och stadsläkare skall anmäla till länsläkaren antalet fall av kikhosta som han har behandlat under föregående månad. Härefter översänds anmälningarna till statens bakteriologiska laboratorium , som redovisar statistiken månadsvis. Även om denna statistik har vissa brister speglar den ändå trender i utvecklingen och ger klara utslag under epidemiår. fr.o.m. januari 1977 har SBL i samråd med socialstyrelsen inlett försök med skärpt övervakning av förekomsten av kikhosta. Alla bakteriologiska laboratorier i landet rapporterar fall av kikhosta till SBL. Vidare pågår sedan våren 1978 en försöksverksamhet, som innebär en närmare inventering av inträffade fall av kikhosta i vissa regioner. Inventeringen sker i samarbete med bl.a. infektionskliniker, barnkliniker, barnavårdscentraler och bakteriologiska laboratorier. Det är ännu för tidigt att uttala sig om resultaten av denna inventering. För tillverkning av kikhostevaccin gäller bestämmelser och rekommendationer som är fastställda av WHO. Det är dock väl känt att de olika vaccintillverkarnas produkter varierar mycket i fråga om både effekt och biverkningar. Detta beror till stor del på att det, trots decenniers intensiva ansträngningar, ännu inte är känt vilken eller vilka faktorer som är avgörande för att vaccinet skall ge skydd. Kunskaperna om kikhostebakterien är sålunda mycket bristfälliga. SBL bedriver sedan flera år tillbaka forskning inom området. Försöken går ut på att sönderdela bakterierna, extrahera de beståndsdelar som är viktiga för framkallandet av skydd och avlägsna barlastsubstanser som sannolikt ger biverkningar. F. n. pågår försök att renframställa de immuniserande komponenterna. Detta arbete, som bedrivs i samarbete med japanska forskare och som sker med stöd av WHO, anses ha kommit längst i världen. SBL bedömer utsikterna vara goda att inom de närmaste 3-5 åren få fram ett förbättrat vaccin mot kikhosta med mindre biverkningar. Jag vill dock framhålla att allt arbete med att framställa nya vacciner är mycket tidsödande, bl.a. därför att preparaten måste prövas ut mycket noga i fråga om både effekt, biverkningar och stabilitet.

Herr talman! Först ett tack för svaret på frågan. Jag uppskattar att svaret var utförligt och att man har tagit problemet på allvar. Kikhostan är naturligtvis inte det allvarligaste som man kan råka ut för, men jag har velat uppmärksamma statsrådet påökningen av antalet fall under senare år. Anledningen till frågan är bl.a. färsk personlig erfarenhet — två barn sjuka i åtta veckor. Jag har också fått rapporter från andra barnfamiljer. Vidare har det vid ett studiebesök på ett sjukhus kommit fram uppgifter om att många spädbarn varit inlagda för vård på grund av kikhosta. Då jag tittade på statistiken över kikhostans utbredning fann jag att det inte fanns någon heltäckande statistik utan endast just rapporteringen från tjänsteläkarna. Denna rapportering visar dock att en markant ökning skett. Från att ha legat på i genomsnitt 2 000 fall per år under hela 1970-talet var siffran 6 494 för 1977 och 8 611 för 1978. Ett par år var antalet så lågt som 800. Sedan 1961 har antalet inte varit över 8 000 någon gång. Detta ger naturligtvis inte någon komplett redovisning av kikhostans utbredning. Många gånger sker ingen läkarundersökning, varför heller inte uppgifterna kan komma med i statistiken. Det vore intressant om t.ex. skolsköterskornas och barnavårdscentralernas erfarenheter kunde utnyttjas i det här sammanhanget. Jag har också försökt ta reda på om det finns några uppgifter på hur många barn som behövt sjukhusvård, men sådan statistik förs inte. Dessa barn behöver ju ständig övervakning samt isolering, och de binder därför stora vårdresurser. Men har vi då inget vaccin mot en så här långvarig, smittosam och jobbig sjukdom? Som framgår av svaret har vi inte det, i varje fall inte något som är helt verksamt. Man har varit tvungen att förändra sammansättningen på grund av olika biverkningar. Numera rekommenderar en del läkare t.o.m. att man helt ska utesluta kikhostekomponenten vid trippelvaccineringen. Den medicin som kan sättas in när sjukdomen redan börjat dämpar smittorisken något men har ingen större effekt i övrigt. Man får helt kallt räkna med 6-8 veckors nattvak med vad det innebär när det gäller den allmänna konditionen. För skolbarnen innebär det ganska stora problem. Det är ytterst angeläget att den här frågan följs med uppmärksamhet och att man ser till att SBL har de resurser som behövs för forskningsinsatser. Jag vill bara ställa följdfrågan: Kan man räkna med att regeringen noga följer utvecklingen och tar de initiativ som behövs när det gäller eventuellt utvidgad rapportskyldighet och eventuella behov av ökade insatser för forskningen?

Herr talman! Den månatliga rapporteringen av fall av kikhosta har, som jag nämnde i mitt frågesvar, vissa brister. Det beror på att alla rapporterade fall inte är laboratorieverifierade. Vidare söker inte alla som får kikhosta läkare. Patienter som söker privatläkare eller går till sjukhusmottagningar blir inte heller rapporterade. Socialstyrelsen överväger därför nu i samråd med SBL om rapporteringen — utan att läkarna belastas med alltför mycket byråkrati — kan förbättras. I likhet med Lena Öhrsvik anser jag det angeläget att vi så snart som möjligt kan få fram ett effektivare kikhostevaccin med mindre biverkningar. Som har framgått av mitt frågesvar pågår ett lovande forskningsarbete inom detta område vid SBL. Men vi måste samtidigt vara medvetna om att ett sådant utvecklingsarbete är tidskrävande. Vi har därför ingenting annat att göra än att avvakta resultaten av det arbetet.
Herr talman! Jag ber att få tacka för de kompletterande upplysningarna. Jag hoppas att initiativ tas om det skulle visa sig att man behöver ökade resurser för den här forskningen.

Herr talman! Bengt Sjönell har frågat mig om regeringen kommer att medverka till att Fittjaverket kan börja byggas som planerat för idrifttagning år 1983 vilket, enligt hans mening, är nödvändigt. Ca 90 96 av bostäderna i Sverige är för sin uppvärmning beroende av olja. En av de mest angelägna uppgifterna inom energipolitiken är att i tid vidta konkreta åtgärder för att minska vårt stora oljeberoende. Inte minst gäller detta det vitala område som uppvärmningen av våra bostäder utgör. Det är därför angeläget att tillkommande större anläggningar för produktion av el och/eller hetvatten utförs för andra bränslen än olja. Detta har betydelse för var anläggningarna bör placeras. För att effektivt utnyttja energin i bränslet bör vidare tillkommande anläggningar utgöras av kraftvärmeverk där det är motiverat med hänsyn till värmeunderlagets storlek. Södra Storstockholmsregionen är ett område som lämpar sig väl för utbyggnad av kraftvärmeverk. Regeringens positiva syn på en fortsatt utbyggnad av kraftvärmeverk liksom åtgärder för att stimulera en sådan utbyggnad kommer att redovisas i den kommande energipropositionen. Den lokalisering som är aktuell för det planerade kraftvärmeverket i Fittja har av bl.a. de berörda kommunerna bedömts vara olämplig för eldning med annat bränsle än olja. Om kraftvärmeverket byggs vid Fittja, bortfaller därför möjligheterna att inom överskådlig framtid försörja regionen med värme från annat än oljeeldade anläggningar. Starka skäl talar därför emot att kraftvärmeverket byggs på just denna plats. För att så snabbt som möjligt få till stånd en kraftvärmeutbyggnad i södra Storstockholmsregionen som inte är oljebaserad, avser regeringen att ge statens industriverk i uppdrag att skyndsamt utreda regionens fjärrvärmeförsörjning i samråd med statens vattenfallsverk, de berörda kommunerna och Stockholms läns landsting.

Herr talman! Jag får tacka energiministern för hans svar på min fråga. Jag har läst det i morse i morgontidningarna, och jag förmodar att denna publicering är ett bidrag från folkpartiregeringen till att rationalisera och reformera frågeinstitutet i riksdagen och därmed öka respekten för riksdagen och dess ledamöter. Jag kan inte karakterisera svaret på annat sätt än som beklämmande. Det är beklämmande inte bara därför att beslutet att stoppa kraftvärmeverket i Fittja innebär en närmast brutal behandling av de båda kommunerna Botkyrka och Huddinge, som jämte vattenfallsverket står bakom Fittjaprojektet. Beslutet om detta stopp avslöjar också i det stora nationella energiperspektivet en ensidighet i folkpartiregeringens recept för en gradvis minskning av vårt lands farliga oljeberoende, en ensidighet som man tidigt kan skönja. Minskningen av oljeberoendet skall tydligen ske genom en satsning på kärnkraftsutbyggnad och en bortåt 100 år gammal kolteknik. Regeringens nej till Törnkraftprojektet, som det tillämnade Fittjaverket kallas, har också en konstitutionell aspekt, som konstitutionsutskottet möjligen får anledning att titta på. Det konsortialavtal som upprättats som grund för uppförandet och driften av kraftvärmeverket i Fittja och som träffats mellan statens vattenfallsverk å ena sidan samt Botkyrka och Huddinge kommuner å andra sidan har nämligen godkänts av såväl riksdag som regering genom beslut den 26 maj 1978 resp. den 15 juni 1978. Avtalskontrahenterna har självfallet utgått från dessa beslut vid sitt fortsatta handlande och följaktligen investerat omfattande både personella och finansiella resurser i projektet. Siktet har varit inställt på att vederbörlig upphandling skall kunna ske våren 1979. Herr talman! Att såväl enskilda medborgare som kommuner och offentliga organ skall kunna lita på beslut av statsmakterna är ett konstaterande av närmast understatement-natur. Det finns ytterligare en utomordentligt viktig aspekt på detta ärende. Det stora energipolitiska beslut som fattades av 1975 års riksdag innehöll bl.a. en rad viktiga delbeslut på energiområdet. Ett av dessa var beslutet om utbyggnad av mottryckskraften inom tio år, motsvarande en effekt av 1 500 MW. Detta beslut fattades av en enhällig riksdag. I dag kan konstateras att riksdagens beslut om mottryckskraften har blivit en flopp. Det finns beslut om mottrycksutbyggnad endast på tre håll i landet, varav Botkyrka Huddinge är ett. Fittjaverket, som kan utnyttja landets största värmefall, skulle kunna blien effektfull manifestation av mottryckskraftens betydelse som billig och outnyttjad energikälla och som betydelsefullt redskap i kampen för att minska oljeberoendet. Fittjaverket kan enligt en utredning av Vattenfall också åstadkomma oljebesparingar, som under de första fyra driftåren beräknas till 100 000 kubikmeter. Att stoppa utbyggnad av mottryckskraften i vårt land är inte bara ett brott mot ett enhälligt riksdagsbeslut. Det är värre, herr talman — det är en dumhet. Jag föreslår att regeringen återkallar detta beslut, som om det står sig kommer att åsamka avtalsparterna förluster på tiotals miljoner kronor och hyreshöjningar i ett par av landets ekonomiskt svårast trängda kommuner.
Herr talman! Bengt Sjönell lever i en missuppfattning, möjligen beroende på en felaktig tidningsuppgift, som han refererade till, nämligen att regeringen redan har fattat sitt beslut. Så är inte fallet, men det är alldeles uppenbart, som jag också redovisade i mitt svar, att vi inom regeringen är starkt tveksamma till den aktuella anläggningen. Skälen är följande. Det är inte, som Bengt Sjönell tror, så att vår tveksamhet är ett led i strävanden att stoppa kraftverksutbyggnaden. Tvärtom. Jag anser att en kraftvärmeutbyggnad är angelägen. Det är ett effektivt sätt att utnyttja bränsle, och det bör ske där värmeunderlaget så tillåter. Däremot är det nu helt nödvändigt att inrikta kraftvärmeutbyggnaden, liksom annan värmeförsörjning, på att komma bort från det ensidiga oljeberoendet. Det är något som alla brukar prata om, även herr Sjönell, men det är också någonting som måste leda till konkreta åtgärder. För att begränsa oljeberoendet också inom uppvärmning och kraftproduktion bör tillkommande större kraftvärmeverk baseras på andra bränslen än olja. Det är också den politik som Sverige har anslutit sig till inom ramen för det internationella energiarbetet. Om den här planerade anläggningen kommer till stånd enbart baserad på olja, bortfaller möjligheten att inom överskådlig framtid försörja södra Storstockholmsregionen med värme och el från annat än oljebaserade anläggningar, och detta anser vi olämpligt. Det har klart framgått av riksdagsbeslutet tidigare, liksom av den tidigare hanteringen, att man här skulle pröva kolalternativet. Det har vidare i den hanteringen klart framkommit att man från kommunernas sida anser att den här föreslagna lokaliseringen är olämplig, med hänsyn tagen till kolalternativet. Det är mot den bakgrunden man måste se regeringens behandling av den här föreliggande frågan.
Herr talman! För det första vill jag säga att jag och mitt parti är lika angelägna som Carl Tham eller någon annan att minska oljeberoendet. Vi har en rad förslag i den riktningen. För det andra vill jag säga, herr talman, att jag utgår ifrån att Carl Tham har fått ett begränsat sakunderlag, eftersom han yttrar sig så som han gör. Det är nämligen på det sättet att de kommuner som är huvudmän för det här projektet inte, som Carl Tham påstår i sitt svar, har bedömt att den här anläggningen skulle vara olämplig för eldning med annat bränsle än olja. Det är ett fullkomligt absurt påstående mot bakgrund av att man rent tekniskt hela tiden har understrukit — vilket även Vattenfall har gjort — att den här anläggningen skall starta med oljeeldning men att den skall kunna konverteras till eldning med fasta bränslen. Det har också planerats och är i dag möjligt att inköpa värmepanna just för fasta bränslen. I det sammanhanget, ävensom i det stora energipolitiska sammanhanget, herr talman, är det utomordentligt viktigt att påpeka att koltekniken uppenbarligen kommer, men den är ännu inte färdigutvecklad i dag. Det finns i USA en mycket intressant och snabb utveckling av en modern kolteknik, som är något helt annat än den nästan hundraåriga kolteknik som folkpartiregeringen förefaller vilja grunda den fortsatta utvecklingen på, nämligen kolpulver eller kolpasta som kan användas i stället för de gamla omoderna stora kolupplagen. Fittjaanläggningen är tänkt att kunna konverteras till modern teknik, med moderna bränslen. Det är alltså raka motsatsen till vad Carl Tham här påstod att kommunerna skulle ha sagt, nämligen att anläggningen är olämplig för annat bränsle än olja. Varför i Herrans namn skulle de då planera för och investera i en anläggning som bygger på konverteringsmöjligheter?
Herr talman! Orsaken till att kommunerna tillsammans med Vattenfall har gått igenom möjligheterna att göra denna anläggning lämpad för kol är att riksdagen och den tidigare regeringen ansåg att det skulle vara nödvändigt. Det har vid den prövningen framkommit att det förvisso är tekniskt möjligt att anpassa den här föreliggande anläggningen till kol, men det har också framkommit att kommunerna på den här föreslagna platsen icke vill acceptera ett kolutnyttjande med den sorts teknik som är överblickbar f.n. Det är klart att vi kan sätta vår lit till kommande teknik och möjligheter att utveckla koltekniken. Men vad som nu måste ske är att man fattar ett beslut som gäller en betydande investering, nämligen en kraftvärmeanläggning-en investering på i runda tal 600 milj.kr. — och därmed en bindning för åtskilliga år framöver till ett oljebaserat kraftvärmeverk. Det är det som vi anser är olyckligt. Det går ju an att säga att man bör begränsa oljeberoendet, men detta måste ofrånkomligen också leda till praktiska slutsatser.
Herr talman! Jag hade tillfälle att veckan före jul i Washington tala om bl.a. kommande kolteknik med en av de högsta företrädarna för det amerikanska energidepartementet. Därvid framgick att en lovande utveckling är på väg, och det är mycket möjligt att man inom en femårsperiod har den nya koltekniken här, som då kan användas även i det tillämnade kraftvärmeverket i Fittja. Jag tycker det vore utomordentligt rationellt — och även ett led i strävandena att minska oljeberoendet i det här landet — att bygga det här verket, varigenom man under de fyra första åren kommer att kunna spara 100 000 kubikmeter olja. Jag kan inte tro att någon — vare sig Carl Tham eller någon annan — kan ha någonting emot en sådan besparing. Under den tiden hinner dessutom den nya koltekniken växa fram för att alltså kunna användas i det konverterade verket. Det finns, herr talman, anledning att citera vad Vattenfall har sagt i sin utredning, vari det bl.a. hävdas att övervägande skäl talar för att projektet bör fullföljas: ”Därigenom utnyttjas det aktuella värmefallet för en kombinerad eloch värmeproduktion vid tidigast möjliga tillfälle. Med den utformning av kraftvärmeverket som här redovisas är det möjligt att i ett senare skede på ett ekonomiskt acceptabelt sätt komplettera anläggningen för eldning med fasta bränslen med det tekniska utförande som då bedöms lämpligt.” Jag tror att Vattenfall har full kompetens på det här området att bedöma projektet.
Herr talman! Det förefaller som om Bengt Sjönell och jag är överens om att vi för framtiden skall satsa på kol och att detta är ett redskap för vår väg ut ur det ensidiga oljeberoendet. Mot den bakgrunden förefaller det mig obegripligt varför Bengt Sjönell är så angelägen om att vi nu skall binda oss för en stor investering i en anläggning som icke är lämplig att köra med kol och vill att vi skall lägga ut ca 600 milj.kr. för en sådan anläggning. Det är motsägelsefullt, måste jag säga. Hela frågan har samband med den långsiktiga energipolitiken. När det gäller den framtida kraftvärmeutbyggnaden har vi möjlighet att under ett antal år pröva anläggningar med inriktning på att senare ändra dem och driva dem med fasta bränslen inkl. kol. Den möjligheten bör vi utnyttja också i det södra Storstockholmsområdet.
Herr talman! Jag har mycket svårt för att förstå att det skulle ligga någon motsägelse i att jag så varmt vill understödja de här kommunernas och Vattenfalls projekt ute i Botkyrka och Fittja. Jag menar att det bör bli ett mycket betydelsefullt pilotprojekt för hela riket när det gäller att bevisa mottryckskraftens överlägsenhet — hur den kan spara olja — och när det gäller att bevisa att man kan konvertera ett sådant verk för användning av fasta bränslen samt att man förmodligen bara under en kort övergångstid behöver använda olja. Jag kan inte se någon som helst motsägelse i detta. Men vad som är väsentligt i kalla ekonomiska realiteter, herr talman, är att det här stoppet får förödande konsekvenser, framför allt finansiella, för dessa kommuner. Det kommer att kosta dem tiotals miljoner kronor att utarbeta ett alternativ till det som redan ligger färdigt. Det kommer uppenbarligen också att innebära hyreshöjningar i Botkyrka kommun och även i Huddinge, vilka är bland de ekonomiskt svårast drabbade kommunerna i det här landet. Detta är konsekvenser som jag tycker att en ledamot av regeringen också borde ta sig en titt på.
Herr talman! Bengt Sjönell överdriver våldsamt de ekonomiska konsekvenserna av detta, men jag är självfallet medveten om att ifall man gör en omläggning i planeringen, kan det få negativa ekonomiska konsekvenser för berörda företag och kommuner. Givetvis är det på det sättet. Det gäller över huvud taget inom energiförsörjningen. Men det är å andra sidan en nödvändig förutsättning för att vi på sikt verkligen skall kunna komma bort från oljeberoendet. Det förutsätter att vi nu och under de närmaste åren avstår från att bygga större kraftvärmeanläggningar som är baserade på olja. Det har framstått helt klart i de här diskussionerna, och även i underhandskontakter med kommunerna, att den här lokaliseringen från kommunernas utgångspunkter icke är lämplig för kolhantering. Man avvisar inte förslaget att utföra anläggningen så att den konverteras till kol, vilket även riksdagen ställt sig bakom. Men man anser att platsen är olämplig för koldrift, och det kan jag ha förståelse för. Så mycket bättre då att vi får tid att överväga var vi skall placera en anläggning som möjliggör en rationell värmeförsörjning för södra Storstockholm.
Herr talman! Det finns ett gammalt ordspråk som säger: Man skall inte driva ut djävulen med Belsebub. Skall vi komma ifrån oljeberoendet kan användandet av modern kolteknik vara ett medel. Men då skall man verkligen inte använda en kolteknik som vid det här laget är bortåt hundra år gammal. Det är det som är den stora skillnaden mellan Carl Thams och min syn på den här frågan. Vi är ense i övriga frågor. Vi skall komma ifrån oljeberoendet, och vi skall använda ny teknik. Men dagens kolteknik lämpar sig inte att användas i stora fjärrvärmeverk. Det är bl.a. därför jag avvisar detta förslag från Carl Tham. Jag överdriver inte de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna. Jag skall ange två belysande belopp. Om det här verket får genomföras — vilket bör ske - kommer vattenfallsverket att betala kommunerna 10-20 milj.kr. för elkraften varje år. Det är stora pengar för fattiga kommuner. Skall man lokalisera kraftvärmeverket till någon annan plats — Södertälje har nämnts — vill jag, eftersom tiden är kort, bara nämna en siffra: Det kostar ungefär 1 milj.kr. per kilometer och år att ta värmen därifrån genom särskild ledning, som måste byggas. Jag tror Carl Tham har anledning ta tillbaka sitt påstående att jag överdrivit de ekonomiska konsekvenserna.
Herr talman! Det är en fullständig missuppfattning från Bengt Sjönells sida när han talar om en hundra år gammal kolteknik. Vad det här handlar om är just att skaffa oss den tid vi behöver för att kunna planera ett miljömässigt riktigt lokaliserat kraftvärmeverk i den berörda regionen. Det är det arbetet Bengt Sjönell vänder sig emot genom att vilja att vi nu skall acceptera en anläggning som är baserad på olja. Det är där skillnaden mellan oss två
Herr talman! Jag vill bara att 1975 års enhälliga beslut om mottryckskraft i det här landet skall fullföljas. Som jag sade tidigare har bara tre olika kommuner hittills gått in för det. Mottryckskraften har, som jag något drastiskt uttryckte det, blivit en flopp. Botkyrka har landets största värmefall. Det kan bli en förnämlig pilotanläggning för ett mottryckskraftverk som inledningsvis — jag understryker detta — skall eldas med olja. Men målsättningen och inriktningen är att det skall konverteras till fasta bränslen när man, uppenbarligen inom en mycket kort framtid, kan få tillgång till exempelvis en helt modern kolteknik. Man kan också elda med andra fasta bränslen. Det är inget som utesluter det. Det har tagits med i planeringen för det här värmeverket. Skall den planeringen nu krossas genom ett beslut av regeringen — jag noterar med tillfredsställelse att något beslut ännu inte fattats utan att felaktiga uppgifter härom stått i någon tidningsartikel — får det ödesdigra ekonomiska konsekvenser. Det får även ödesdigra konsekvenser för möjligheterna att visa mottryckskraftens effektivitet.

Herr talman! Paul Jansson har frågat industriministern om han är beredd att vidtaga kraftfulla åtgärder för att förbättra det negativa sysselsättningsläget i Skaraborgs län och om regeringen kommer att bevilja länsarbetsnämnden i Skaraborgs län ytterligare medel under nuvarande budgetår för att klara beredskapsprogrammet mot arbetslöshet under första halvåret 1979. Slutligen har Paul Jansson frågat vilka åtgärder regeringen avser vidtaga för att motverka den negativa sysselsättningsutveckling för Västsverige som förutses i långtidsutredningens prognoser. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. När det gäller möjligheterna att fullfölja beredskapsprogrammet vill jag erinra om att det inte ankommer på regeringen att fördela beredskapsmedel mellan olika delar av landet. Det är arbetsmarknadsstyrelsen som har denna uppgift. AMS har nyligen fått ytterligare medel för beredskapsarbeten, och enligt vad jag har inhämtat har AMS för avsikt att prioritera bl.a. Skaraborgs län vid fördelningen av dessa medel. Beträffande den mer generella frågan om sysselsättningsläget i länet och eventuella åtgärder för att förbättra detta anser jag att den bör bedömas mot bakgrund av det ekonomiska läge vi nu befinner oss i. Den uppgång i ekonomin som inleddes under andra halvåret 1978 kommer av alla tecken att döma att fortsätta under år 1979. Det är visserligen klart att konjunkturuppgången slår igenom på sysselsättningen med en viss fördröjning, som varierar mellan olika sektorer. Men det förefaller vara mindre välbetänkt att i detta läge gå ut med mer eller mindre generella stimulanser för sysselsättningen, något som kan få följder som längre fram kan bli svåra att kontrollera. Däremot, och det vill jag starkt understryka, är det mycket viktigt att upprätthålla en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap för att möta de störningar och kvardröjande problem av olika slag som kan uppkomma efter en djup och långvarig lågkonjunktur. När det gäller långtidsutredningen kommer regeringen att ta ställning till denna efter sedvanlig remissbehandling. Paul Jansson refererar till situationen i Västsverige. De betydande stödåtgärder som sätts i samband med omställningen inom varvsindustrin i Göteborgsregionen är ett led i arbetet med att motverka de problem som uppstår. De regionalpolitiska avvägningarna i stort kommer att behandlas i den proposition om regionalpolitiken som regeringen har för avsikt att förelägga riksdagen under våren.

Herr talman! Samtidigt som jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation nödgas jag tyvärr konstatera att svaret inte innehåller särskilt mycket, i varje fall inte då det gäller konkreta åtgärder med anledning av de frågor jag har ställt till regeringen. Arbetsmarknadsminister Wirtén säger att det inte ankommer på regeringen att fördela beredskapsmedel till olika delar av landet, och han vill undervisa mig om att det är AMS som har denna uppgift. Självfallet är jag fullt medveten om detta förhållande; det är bara så att jag inte här i riksdagen har möjlighet att ställa frågor till AMS om detta och att få svar från AMS. Det vet Rolf Wirtén mycket väl. Jag tror inte heller att det vore särskilt lyckat, om regeringen skulle fördela dessa medel. Ytterst är det dock regeringen som sitter på pengarna så att säga och har möjlighet att anslå medel till AMS för utökad verksamhet i detta sammanhang, bl.a. genom den s.k. finansfullmakten, som är avsedd att användas i sådana här fall. Nu meddelar Rolf Wirtén i sitt svar att AMS nyligen fått ytterligare medel av regeringen att användas till beredskapsarbeten, och han säger även att AMS har för avsikt att prioritera bl.a. Skaraborgs län vid fördelningen av dessa medel. Detta är väl det enda positiva som jag kan utläsa ur svaret. Jag hoppas verkligen att det blir så. Annars kommer all arbetsmarknadspolitisk verksamhet att kollapsa i Skaraborg inom någon månad, därför att tillgängliga medel då är slut enligt länsarbetsnämndens egna beräkningar. När jag ställde min interpellation den 10 januari byggde den på de siffror som länsarbetsnämnden redovisat den 18 december 1978. Då fanns det i Skaraborgs län 7 156 arbetssökande. Det var en ökning med ca 800 personer på ett år. Sedan jag ställde mina frågor den 10 januari i år har läget ytterligare försämrats. I månadsöversikten den 22 januari 1979 redovisar länsarbetsnämnden inte mindre än 9 587 arbetssökande i Skaraborgs län, alltså närmare 10 000 arbetssökande. Det är, såvitt jag kan erinra mig, det största antal arbetssökande som någonsin registrerats i Skaraborgs län. Det är en ökning med 1 690 personer på ett år. För ungefär ett år sedan, den 13 januari i fjol, hade jag tillfälle att diskutera sysselsättningssituationen i Skaraborgs län med dåvarande industriministern Åsling. Han ansåg för sin del att arbetsmarknadsläget i Skaraborgs län då tedde sig mycket gynnsamt i förhållande till riket i dess helhet och att situationen fick ses mot bakgrund av den mycket utdragna internationella lågkonjunkturen. Han förklarade dock att regeringen självfallet var beredd att vidta de åtgärder som kunde komma att behövas för att hävda sysselsättningen. I dag kan vi konstatera att den borgerliga trepartiregeringen misslyckades på det här området. Den gjorde inte någonting annat för Skaraborgs län än vanliga arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetslösheten har ytterligare ökat. 3 000 personer går nu utan arbete i Skaraborgs län. Det är en ökning med 429 personer på bara en månad. Det är trist att konstatera att Rolf Wirtén i sitt svar inte ens kunde kosta på sig det löfte som Nils Åsling gav, nämligen att regeringen skulle följa utvecklingen med uppmärksamhet och var beredd att vidta åtgärder. När Rolf Wirtén märker att den tidigare trepartiregeringen inte kunde hålla sina löften tycker han kanske att det är lika bra att inte utställa några löften från den folkpartistiska miniregeringens sida. Rolf Wirtén säger i stället att sysselsättningsläget i länet och eventuella åtgärder för att förbättra detta bör bedömas mot bakgrund av det ekonomiska läge vi nu befinner oss i. Han syftar då naturligtvis på den tänkta kommande konjunkturuppgången. Men å andra sidan är landets ekonomiska läge i hög grad bekymmersamt med ett budgetunderskott på 45 miljarder kronor. Skulle draghjälpen i form av en konjunkturuppgång inte komma till stånd blir svårigheterna naturligtvis ännu större att hävda sysselsättningen i Skaraborgs län och i landet i övrigt. Nu säger Rolf Wirtén i svaret att det förefaller vara mindre välbetänkt att i detta läge gå ut med mer eller mindre generella stimulanser för sysselsättningen, något som skulle kunna få följder som längre fram kan bli svåra att kontrollera. Vi socialdemokrater har nästan konsekvent motsatt oss de generella stimulanser som den borgerliga regeringen satsat på de senaste åren. Vi har krävt riktade — selektiva — åtgärder på de områden inom industrin som varit i behov av stödåtgärder i stället för en urskillningslös spridning av förmånerna över hela industrin. Det är alltså inte ytterligare stimulanser till industrin som jag efterlyser för Skaraborgs del. Men det är klart att neddragningen av köpkraften hos stora löntagargrupper har inneburit stora svårigheter, inte minst för industrin i Skaraborg, som huvudsakligen är baserad på tillverkning för hemmamarknaden. Vi kan inte begripa varför inte regeringen — den tidigare borgerliga trepartiregeringen och den nuvarande folkpartiregeringen — är beredd att utnyttja byggandet som en motor i ekonomin. Vi har stora problem inom vår dominerande möbelindustri i Tibro, främst beroende på att det byggs för få bostäder i landet; det blir mindre efterfrågan på möbler av den orsaken. Neddragningen av köpkraften hos löntagarna i allmänhet har också inneburit att man avstått från att köpa nya möbler; man har fullt upp med att få ihop till mat för dagen, hyra för bostaden och andra oumbärliga ting. För dagen vet vi inte vad det uteblivna Volvoavtalet med Norge kan få för konsekvenser för de delar av Volvokoncernen som är lokaliserade till Skaraborg. Den nyligen uppkomna krisen inom Luxorkoncernen kan också få svåra konsekvenser för vårt län — den senaste av koncernens etableringar ligger i Karlsborg. Där har Luxor närmare 100 anställda, huvudsakligen kvinnor. Det är uppenbart att oron bland de Luxoranställda i Karlsborg är stor. Karlsborg är dessutom en ort som nästan helt är beroende av sysselsättning inom militär verksamhet, som vi påpekat i en motion till årets riksmöte. I Karlsborg är f. n. ca 1 400 personer sysselsatta inom verksamheter som har med försvaret att göra, medan endast ca 400 personer har sin utkomst från industri med civil produktion. Skulle någonting hända med Luxors anläggning i Karlsborg är detta nära nog en katastrof, såväl för de anställda som för kommunen. Nu har — enligt vad som framgick av massmedia i går — industriministern och arbetsmarknadsministern haft överläggningar med företrädare för Luxorkoncernen. Det gäller ett lån på 50 milj.kr. för att man skall kunna lösa den mest akuta krisen för företaget. Enligt uppgifter i TV i går ledde dessa överläggningar inte till något resultat, men de skulle fortsätta i dag. Jag vill ställa en direkt fråga till arbetsmarknadsministern, som tydligen är involverad i detta: När kommer dessa förhandlingar att slutföras, och kan man räkna med att Luxor får det begärda lånet för att klara den akuta kris som företaget f. n. befinner sig i? Slutligen, herr talman, har jag i interpellationen ställt en fråga till regeringen angående de dystra prognoser för sysselsättningen i Västsverige som har presenterats i långtidsutredningen. Av dessa prognoser framgår att det 1983 kommer att saknas drygt 20 000 arbetstillfällen i de västsvenska länen. Långtidsutredningen säger vidare att om detta inte kan motverkas med regionalpolitiska åtgärder, måste 2,5 ?6 av de sysselsatta lämna regionen, flytta därifrån. Detta problem avfärdar Rolf Wirtén på ett mycket enkelt sätt i svaret genom att endast hänvisa till att regeringen skall ta ställning till långtidsutredningen när remissomgången är klar. Han hänvisar även till en kommande proposition om regionalpolitiken. Naturligtvis skall vi med intresse ta del av de förslag som regeringen kommer att lägga fram på det regionalpolitiska området. Men jag tycker att Rolf Wirtén redan i dag i varje fall borde kunna ha en principiell uppfattning i denna fråga och deklarera om han anser att det är rimligt att 2,5 26 av den sysselsatta befolkningen i en region som Västsverige, som redan är hårt drabbad av varvskris och annat, i mitten av 1980-talet skall behöva lämna regionen i brist på sysselsättning. Oavsett remissomgångar och kommande propositioner borde faktiskt landets arbetsmarknadsminister ha en principiell uppfattning på denna punkt och ge riksdagen den till känna. Men det är tydligen så, herr talman, att i folkpartiets Sverige skall flyttlassen gå —- inte bara från norr till söder, utan även från väster till öster.

Herr talman! Arbetsmarknadssituationen i Skaraborgs län är besvärlig med ett stort antal arbetslösa och arbetssökande. Aktiva näringsoch arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste därför genomföras i Skaraborgs län i syfte att ge människor sysselsättning i hela länet. Tankegången att rätten till arbete skall göras beroende av att människor är villiga att flytta kan vi från centerns sida inte acceptera. Målsättningen måste vara att ingen av arbetsmarknadspolitiska skäl skall behöva flytta från sin hemort. Med våra utgångspunkter är det samhällets uppgift att i hela landet skapa likvärdiga sysselsättningsmöjligheter för kvinnor och män. Det måste föras en målmedveten regionalpolitik. Från centerns sida anser vi att lokaliseringsstöd bör utgå till områden i länet som drabbas hårt av strukturomvandlingen. Det blir anledning att återkomma till detta inför det regionalpolitiska beslut som riksdagen skall fatta i vår. Vi förutsätter att staten tar sitt ansvar och ställer ytterligare medel till länsarbetsnämndens förfogande under innevarande budgetår för att klara det beredskapsprogram som erfordras mot arbetslösheten. Särskilt allvarlig är ungdomsarbetslösheten, och stora insatser krävs för att komma till rätta med den. Såväl från landstinget som från kommunerna har det gjorts stora insatser för att ge ungdomar beredskapsarbete. Behovet av ökad arbetskraft finns särskilt inom vårdsektorn. Av stor betydelse för länet är att vi får en bättre kommunal skatteutjämning, så att landsting och kommuner får det ekonomiska underlag som är nödvändigt för att i länet få en ökad sysselsättning inom denna sektor. Arbetsmarknadsministern säger att det är viktigt att upprätthålla en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap för att möta de störningar och kvardröjande problem av olika slag som kan uppkomma efter en djup och långvarig lågkonjunktur. Det bör innebära att Karlsborgs kommun får ett positivt besked på sin framställning om att sysselsättningen vid Luxors fabrik i Karlsborg skall tryggas. Dessa nya problem för Karlsborgs kommun understryker ytterligare kravet på att Vanäsverken får de statliga order som fordras för att där trygga sysselsättningen. Strukturproblemen i Västsverige, som bl.a. påtalats av långtidsutredningen, kan bli långsiktigt bestående i Skaraborgs län, om inte åtgärder sätts in itid för att möta denna situation. Näringspolitiska åtgärder måste därför nu sättas in för att lösa de problemen. I det starkt småföretagspräglade Skaraborgs län bör flera jobb kunna skapas. Genom tillkomsten av utvecklingsfonden har länet fått ökade resurser och kompetens att stödja de mindre och medelstora företagen. En viktig del av dess verksamhet är att tillvarata produktidéer från företag och uppfinnare inom länet men också att tillföra nya produkter utifrån. Efter hand som dessa insatser kräver finansiella resurser måste volymen produktutvecklingslån ökas utan att detta minskar möjligheterna till vanliga direktlån. Utvecklingsfonden i Skaraborgs län bör därför i likhet med fonden i Göteborg tilldelas särskilda medel för kreditgivning på hög risknivå till bl.a. varvsindustrins underleverantörer. Vi centerriksdagsledamöter från Skaraborgs län har i motion föreslagit att länets utvecklingsfond skall tillföras ökade anslag med 4 milj.kr. till produktutvecklingslån. Dessutom bör ett regionalt investmentbolag inrättas i Skaraborgs län som ett komplement till utvecklingsfonden. Huvudinriktningen av dess verksamhet skall vara att stödja nyetablering och expansion av småföretag. Dessa ökade insatser är nödvändiga för att klara de stora problemen för länets många underleverantörer till varvsindustrin och annan storindustri. De stora företagen har tagit hem produktion i samband med sina egna problem att klara sysselsättningen. Andelen småföretag-familjeföretag är mycket stor i länet. Företag med upp till 200 anställda svarar för 51 96 av industrisysselsättningen. Ett investmentbolag skulle också kunna underlätta många komplicerade generationsskiften som kan vara ett hot mot sysselsättningen. Företagsförsäljningar leder ofta till att huvudkontorsfunktioner lämnar länet. Detta är ett problem i ett län, vars servicesektor redan är alldeles för liten. Underlaget för kvalificerad utbildning i länet minskar. Länets utvecklingsfond får ofta del av bra produktidéer som skulle kunna tillvaratas i nystartade företag om ett regionalt investmentbolag tillskjuter riskkapital i startskedet. Arbetsmarknadsministern hänvisar i sitt svar till att betydande stödåtgärder sätts in i samband med omställningen inom varvsindustrin i Göteborgsregionen och att detta är ett led i arbetet med att motverka de problem som uppstår. Det är inte bara i Göteborgsregionen som dessa problem uppstår, utan de berör också sysselsättningen i Skaraborgs län. Då bör stödåtgärder sättas in även i Skaraborgs län för att bemästra de problem som uppstår där på grund av strukturproblemen inom varvsindustrin och andra industrier. Det är mot den bakgrunden som vi i centern har krävt dessa åtgärder för att förbättra sysselsättningen i länet. I den mån nya statliga organ etableras anser vi att en sådan etablering bör förläggas till Skaraborgs län, eftersom länet inte erhållit någon tidigare. Vi har med besvikelse konstaterat att den centrala stiftelsen för den skyddade verksamheten förlades till Stockholmsområdet. Med hänsyn till detta är det ett oavvisligt krav att planerna på civilförsvarsskolan i Skövde fullföljs. På sikt torde decentralisering inom centrala myndigheter och verk av både funktion och befogenheter vara ett bättre alternativ än lokalisering av hela enheter, eftersom det då också kan bidra till att skapa bättre regional balans. I Skaraborgs län kan detta ha särskild genomslagskraft med hänsyn till att länsfunktionerna redan i dag är fördelade på ett flertal orter.

Herr talman! Paul Jansson tyckte att han inte fick några konkreta svar på sina — med undantag för den första frågan huruvida det blir något tillskott i arbetsmarknadsverkets resurser för Skaraborgs län — mycket allmänna frågor. Det är till att ha pretentioner, Paul Jansson. Det går knappast att få ett mer konkret svar än det jag har givit på denna fråga. Jag har sagt att 140 milj.kr. är på väg. De skall fördelas av AMS i vanlig ordning. T. o. m. AMS har uttalat sig för att prioritera Skaraborgs län. Mer exakt och mer precist kan man knappast svara på en beställning från en interpellant. Jag tycker att Paul Janssons kritik i detta fall kan lämnas åt sidan. Låt mig sedan ta upp en del av de synpunkter som Paul Jansson har diskuterat här. Han talade bl.a. om arbetsmarknadsläget i länet, och det är väl riktigt att det finns svårigheter i Skaraborg liksom i alla andra län i vårt land. Jag har inte på något sätt bestritt detta, men jag tror också att man bör vara klar över att det har skett en förbättring, vilket jag redovisar i mitt interpellationssvar. Eftersom Paul Jansson hänvisar till länsarbetsnämnden i Skaraborgs län kan jag också göra det. Låt mig då anföra ett direkt citat: ”En relativt stor arbetslöshet kommer att föreligga under hela första halvåret,” — det gäller alltså 1979 —-””men den kommer att vara lägre än fjolårets och andra kvartalet avsevärt lägre. Under tredje kvartalet kan en viss överhettning befaras. Denna beror dock ej så mycket på länets egen byggnadsverksamhet som på utvecklingen inom angränsande områden i grannlänen. Den ökade aktiviteten där kommer att minska inpendlingen och öka utpendlingen.” Det här är alltså ett direkt citat från länsarbetsnämnden som visar att vad jag nämnt i mitt svar också bekräftas av den regionala myndigheten. Paul Jansson menar att vi har misslyckats när det gäller att få fart på näringslivet allmänt sett. Enligt Paul Jansson har vi bara arbetat med arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag. Det är riktigt att vi har satsat hårdare och i större volymer än någon gång tidigare för att skydda människor från en svår arbetslöshet. Det har klarats under en längre och svårare lågkonjunktur än någon gång tidigare under efterkrigstiden, med större och svårare strukturproblem än vi någonsin har haft. Trots dessa förhållanden har den nuvarande regeringen klarat en lägre arbetslöshet än vad den socialdemokratiska regeringen gjorde under en betydligt lättare period i början av 1970-talet. Detta är bara statistiska fakta, Paul Jansson, och jag tycker inte att det finns någon anledning att föra fram kritik på den punkten.

Om man hade fortsatt på socialdemokraternas linje, nämligen att lägga nya pålagor på näringslivet och försämra konkurrenssituationen ytterligare, då hade Sveriges situation varit mycket allvarlig, Paul Jansson. Vi har i stället gått den andra vägen. Genom devalvering, lättnader i och slutligen borttagande av den allmänna arbetsgivaravgiften, utträde ur valutaormen och andra åtgärder har vi möjliggjort för svenskt näringsliv att återigen konkurrera på hyggliga villkor med de länder som vi brukar jämföra oss med. Detta är basen till att vi nu kan spåra den uppgång i konjunkturen som jag nämnde tidigare och som finns återspeglad i rapporten från länsarbetsnämnden i Skaraborgs län. Utan dessa politiska insatser hade det inte varit möjligt för länsarbetsnämnden att skriva en sådan rapport. Paul Jansson vill att jag skall kosta på mig att säga att jag skall följa läget i Skaraborgs län med uppmärksamhet. Det skall jag gärna göra, om Paul Jansson finner det angeläget. Det gör jag med alla län, kan jag försäkra Paul Jansson —det ingår i mitt ämbete att göra det. Jag gör det väldigt gärna med ett grannlän dessutom. Sedan var Paul Jansson inne på vilken ekonomisk politik som är lämpligast för att trygga sysselsättningen — generella åtgärder eller mera riktade åtgärder. Han sade att socialdemokraterna var emot generella insatser för näringslivet. Jag har kommenterat effekten av sådana insatser alldeles nyss och skall inte upprepa det, men det som är intressant i Paul Janssons inlägg är fortsättningen,som gick ut på att man skulle stimulera den allmänna köpkraften. Får jag fråga Paul Jansson: Skulle inte detta ske just med generella medel? Jag är i och för sig beredd att diskutera detta. Det finns inte någon motsättning oss emellan. Vi hävdar inte att man kan föra en ekonomisk politik innehållande endast generella åtgärder. Vi hävdar att det behövs både-och. Vi behöver vissa riktade åtgärder, men vi måste också kunna ge generella stimulanser när konjunkturen är på väg nedåt. Det är den metoden regeringen arbetat med under senare år. Varför inte utnyttja bostadsbyggandet? frågade Paul Jansson. Ja, det är vad vi just håller på att göra. Äntligen håller bostadsbyggandet på att öka igen i Sverige efter en kraftig nedgång under tidigare år på 1970-talet.

Det är en mycket kraftig uppgång, Paul Jansson. För andra kvartalet är siffrorna 174 mot 471. Så kan man fortsätta sifferserien, men jag tycker detta räcker för att redovisa att regeringen håller på att få fart på byggnadsverksamheten. Jag medger att det betyder mycket för Skaraborgs län, inte bara när det gäller byggnadsarbetarnas sysselsättning utan också därför att den industriella verksamheten i länet i så många fall har anknytning till byggnadsverksamheten. Sedan ställdes några frågor om situationen i Karlsborg, i synnerhet när det gäller Luxor. Det är riktigt som Paul Jansson säger att jag tillsammans med industriministern har fortlöpande kontakter med Luxor och med de olika parter som är involverade i denna svåra kris. Vi kommer att fortsätta dessa resonemang senare i eftermiddag. Några besked på den punkten kan jag alltså i nuvarande stund inte ge. Jag kan dock försäkra, herr talman, att vår ambition är att på allt sätt försöka hjälpa till för att lösa de svårigheter som människor eventuellt kommer att dras in i genom denna företagskris. Viljan att hjälpa till finns, och vi kommer att pröva olika vägar. Jag är inte övertygad om att det endast är denna åtgärd som är den bästa och riktigaste. Vi försöker alla tänkbara vägar för att rätta till förhållandena när det gäller ett företag som kommit in i stora svårigheter. Herr talman! I fråga om långtidsutredningen finner jag mitt svar alldeles självklart. Vi skall väl fortsätta att arbeta med den metod som tillämpats sedan decennier. Man låter ett utredningsresultat gå ut på remiss för granskning och prövning, och sedan får regeringen titta på dessa synpunkter och i vanlig ordning lägga fram förslag för riksdagen. Det kommer vi att göra med långtidsutredningen också. När det gäller flyttlasspolitiken hoppas jag att vi inte skall låsa oss fast vid en uppfattning att alla människor skall vara kvar där de föds och alltid ha ett arbete just där. Det gäller att ha en rörlighet i olika riktningar, och det är detta regionalpolitiken syftar till.

Herr talman! Rolf Wirtén säger att jag inte är tillräckligt tacksam för det svar jag fått på min interpellation och att jag nästan var oförskämd i min otacksamhet. Men jag noterade nu ändå med tacksamhet att AMS har fått mera pengar och att AMS är beredd att prioritera bl.a. Skaraborgs län. Jag kan gärna upprepa att jag är tacksam för det. Jag är medveten om att min interpellation var för lång. Det har kanske varit svårt för statsrådet att hinna läsa igenom allt — han har ju ont om tid. Jag tog emellertid i interpellationen upp en rad frågor som rör vårt län och dess näringsliv, och jag hade väntat mig en något mer seriös behandling av dessa frågor. De båda frågor som jag inte fick något svar på gällde bl.a. huruvida man var villig att vidta kraftfulla åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget i Skaraborgs län. Nu säger emellertid Rolf Wirtén att han på samma sätt som Nils Åsling gjorde skall följa utvecklingen med uppmärksamhet. Detta får vi väl då vara tacksamma för. Jag kommer sedan till frågan om Västsverige och långtidsutredningen. Jag är naturligtvis anhängare av att man bedriver denna verksamhet på samma sätt som man gjort tidigare, dvs. att man fordrar in remissvar och tar ställning sedan man bedömt dessa. Men detta är en mycket central fråga. Det har pekats på att över 20 000 arbetstillfällen kommer att ha försvunnit 1983. Om man inte sätter in några regionalpolitiska åtgärder får detta till följd att 2,5 6 av den aktiva befolkningen måste flytta från regionen. Jag ville bara veta om Rolf Wirtén anser det vara rimligt. Den frågan tycker jag att han borde kunna svara på utan några remisser. Är det rimligt att en region som redan nu är hårt drabbad av varvskrisen skall behöva släppa ifrån sig ytterligare så här många arbetstillfällen i mitten på 1980-talet? Något besked på den punkten får vi tydligen inte. Vi har då bara att konstatera det och får ta ställning till de olika förslagen när de kommer. Jag skall med intresse ta del av vad regeringen här kommer att föreslå. Arbetsmarknadsministern hänvisade till den rapport som länsarbetsnämnden har avgivit och som jag byggt mina frågor på. Det är riktigt att länsarbetsnämnden gör den bedömningen att sysselsättningsläget under det sista kvartalet i år kommer att förbättras. Men å andra sidan har jag med siffror visat att det under de tre senaste åren skett en försämring år från år. Dessa siffror är också riktiga, och det är de siffrorna som gett mig anledning att både i fjol och i år ställa dessa frågor till regeringen. Jag skall inte göra någon värdering av länsarbetsnämndens bedömningar när det gäller sysselsättningsläget under fjärde kvartalet i år. Vi hoppas att vi skall få den utveckling som länsarbetsnämnden tror på. Å andra sidan har konjunkturinstitutet i sin för en tid sedan avgivna rapport pekat på att det finns en så pass stor tillgänglig kapacitet inom industrin att den uppgång i konjunkturen som man hoppas på inte kommer att medföra någon ökad sysselsättning. Konjunkturinstitutet räknar t.o.m. med en nedgång i sysselsättningen trots den väntade konjunkturuppgången. Denna skulle i första hand drabba industritjänstemännen, bland vilka man i dag har en stor outnyttjad kapacitet. En uppgång i konjunkturen med några procent kommer alltså inte att påverka sysselsättningsläget särdeles mycket. Sedan kom arbetsmarknadsministern in på ett resonemang om ekonomisk-politiska ting. Dessa frågor hade vi tillfälle att diskutera i finansutskottet under den tid då vi båda satt där. Men det är riktigt som det har sagts här, att man har gett stimulans, man har spritt ut pengar för att så hjälpligt som möjligt hålla sysselsättningen i gång. Men man har gjort detta till priset av ett enormt budgetunderskott, som jag också pekade på. Vi skall inte föra någon stor ekonomisk debatt här, men det är ju ett faktum. Det hade givetvis varit ännu värre om man hade dragit ner statens utgifter på detta område, men det har som sagt haft som följd att vi har fått detta stora budgetunderskott. Vi har en upplåning som saknar motstycke. Räntan på statsskulden uppgår nu till 12 600 milj.kr. för innevarande budgetår. Det är 2 miljarder mer än vad vi satsar på familjepolitiken här i landet. Det är till det priset vi har nått detta resultat. Det är förhållanden som vi naturligtvis måste ändra någon gång, för så här kan det inte fortsätta. Det är också problem som har växt upp under de år som borgerliga regeringar har suttit vid makten.
Herr talman! Låt mig bara avslutningsvis konstatera att om det i enlighet med de uppgifter som långtidsutredningen har räknat fram skulle bli snedbalanser i Skaraborgs län eller i Västsverige i stort, finns det skäl att vidta åtgärder. I departementet arbetar vid med att finna instrument härför och lägga fram förslag i den regionalpolitiska propositionen. Avsikten med vår regionalpolitik är att man skall kunna räta upp obalanser i olika avseenden, geografiskt eller sektorsvis. Jag hoppas att vi där skall kunna komma fram med förslag som leder till positiva resultat. De uppgifter som Paul Jansson tog fram ur länsarbetsnämndens rapport från tidigare år har jag ingen anledning att bestrida. Men de uppgifter jag refererade var också riktiga, sade Paul Jansson. När vi då jämför dessa sifferserier får vi tillsammans konstatera att det nu har vänt för Skaraborgs län. Det är en klar förbättring på arbetsmarknaden i detta län, liksom i stort på andra håll, och det är det som är det centrala. Jag refererade direkt vad länsarbetsnämnden har sagt om att man t.o.m. befarar flaskhalsar i vissa avseenden under tredje kvartalet 1979. Det är väl klart belägg för att det är en förbättring, även om man fortfarande kommer att ha sektorer med problem, det har jag inte bestridit. Men allmänt sett är det en klar förbättring på gång. Budgetunderskottet skall vi inte dra in i denna debatt, Paul Jansson. Jag vill bara säga att på den punkten är det lika viktigt som det är med arbetsmarknaden att eftersträva balans framöver. Vi kan inte leva med det stora underskott vi har nu. Och Paul Jansson vet att regeringen har som målsättning att under 1980-talet arbeta bort den obalans som vi nu har för att på olika sätt förbättra den ekonomiska situationen för Sverige.
Herr talman! Det sista måste jag nog bestrida — att det skulle ha vänt i Skaraborgs län på arbetsmarknadssidan. Det är helt felaktigt. I den rapport jag har som gäller för december — den senaste för 1978 som finns tillgänglig — anges antalet nyanmälda lediga platser under månaden vara 1388. Det är en minskning av antalet lediga platser med 538 på en månad. Antalet kvarstående lediga platser vid månadens slut var 788. Det var också en minskning på en månad med 364. Antalet arbetssökande under månaden var, som jag sade tidigare, 9 582 — den högsta siffra vi någonsin haft i Skaraborgs län. Det är en ökning med 13 på en månad, som naturligtvis inte är något stort tal, men det är hela 1690 på ett år. Antalet arbetslösa vid månadens slut var 2 988. Det är en ökning med 429 personer på en månad. Antalet arbetslösa kassamedlemmar vid månadens slut var 1574. Det innebär en ökning med 300 på en månad — jag läser direkt ur rapporten, Rolf Wirtén. Sedan har vi 2 356 personer i företagsutbildning och 2 234 i beredskapsarbete. Här har det visserligen blivit en liten minskning — det kanske är dessa siffror som Rolf Wirtén har tittat på; det är 617 färre i företagsutbildningen än det var månaden dessförinnan — men detta är ett uttryck för att det saknas medel för den här verksamheten som AMS skall bedriva, det är därför bråttom att få i väg de pengar som vi har talat om tidigare. När Rolf Wirtén påstår att det är en vändning till det bättre när det gäller sysselsättningen i Skaraborgs län, då måste jag bestrida det, och det gör jag med de siffror som länsarbetsnämnden har redovisat.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta den här sifferexercisen, för den kan bli tröttande. Det räcker kanske med att jag citerar de inledande meningarna i länsarbetsnämndens sammanfattning av läget: ”Sysselsättningen inom verkstadsindustrin fortsätter att förbättras men också inom andra tillverkningsgrenar märks en viss uppgång.” Låt mig sedan nämna bara en siffra. Den är hämtad ur redovisningen av nyanmälda lediga platser under perioden 1974-1978. Den senaste uppgiften där är från november 1978, då vi hade 1926 lediga platser, medan vi i november 1977 hade 1 435. November månads siffror för de övriga åren ligger lägre än den siffra som redovisas för hösten 1978.

Herr talman! Jag säger som jag sade tidigare: Jag har också läst vad länsarbetsnämnden skrivit inledningsvis, och av det framgår att man märker en uppgång inom vissa branscher. Det har jag inte bestridit — uppgifterna finns där. Men om man ser till arbetsmarknaden totalt, så framgår läget av de sifferserier som jag nyss redovisade. Dessa siffor tyder inte på att det totalt sett har blivit en vändning till det bättre på sysselsättningsområdet.

Herr talman! Gördis Hörnlund har frågat mig hur många som har avskedats inom den statliga tekokoncernen efter riksdagsbeslutet den 20 december 1978 och om jag avser att förhindra att de nu aktuella avskedandena vid Algots i Borås verkställs. Lilly Hansson har frågat mig om jag anser att det står i överensstämmelse med riksdagens beslut den 20 december 1978 att personal friställs inom den statliga tekokoncernen. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. Riksdagen anförde den 20 december 1978 i sitt beslut att inga väsentliga personalnedskärningar bör ske inom den statliga tekokoncernen innan en samlad plan för tekoindustrin har lagts fram och behandlats av statsmakterna, vilket beräknas ske under våren 1979 . Antalet anställda inom Eiserkoncernen uppgick den 1 januari 1979 till ca 5 900 personer. Av dessa har 37 personer friställts i Algots i Borås den 31 januari 1979. Denna personalminskning, som utgör mindre än 1 96 av antalet anställda inom AB Eiser, anser jag inte kan betecknas som väsentlig och står därför enligt min mening inte i strid mot riksdagens beslut. Jag vill även tillägga att jag inte har några formella möjligheter att ingripa mot vad ledningen i ett statsägt aktiebolag beslutar, vare sig det gäller friställande av personal, produktionsinriktning eller något annat. Någon ytterligare personalminskning har inte ägt rum inom Eiser sedan riksdagsbeslutet den 20 december 1978. Jag vill i det här sammanhanget påpeka att samtliga lediga platser inom Eiserkoncernen utannonserats internt. Sedan den I augusti 1978 har 77 lediga platser utannonserats, varav 34 i Borås. Endast ett fåtal sökande inom koncernen har anmält sitt intresse för de utannonserade platserna. Flertalet av dessa platser har därför måst tillsättas med personal utifrån.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, men jag är naturligtvis inte nöjd vare sig med industriministerns svar eller med handläggningen av detta ärende. Industriministern föredrar att nu tala om hela tekokoncernen med dess 5 900 anställda, och mot den bakgrunden anser kanske industriministern att en neddragning med 500 eller kanske 1 000 personer inte kan betecknas som väsentlig. Men jag föredrar att se till de enskilda företagen inom koncernen. Då kommer frågan i ett annat läge, och vad det här gäller är framför allt Algots i Borås. Det måste anses som närmast häpnadsväckande oansvarigt att regeringen efter riksdagens klara ställningstagande den 20 december 1978 inte omedelbart såg till att varslen drogs tillbaka och förhindrade att ytterligare avskedanden verkställdes vid Algots i Borås. Vid den tidpunkten var 139 personer varslade vid företaget, och varslen gällde 90 kollektivanställda, 45 tjänstemän och 4 arbetsledare. Man kan naturligtvis tolka uttrycket ”väsentlig nedskärning” på olika sätt, men sanningen är att Algots i Borås efter den 20 december förlorat närmare en fjärdedel av antalet anställda, och det kallar jag för en väsentlig personalnedskärning. Av de kollektivanställda som varslats fick de sista lämna jobbet den 2 februari i år. Kvarstående varsel gäller 18 industritjänstemän och 3 arbetsledare, som får sluta under mars och maj i år. En hård brandskattning har alltså skett även på tjänstemannasidan, vilket kan få svåra effekter för företaget framgent. Anser statsrådet att regeringen har handlat efter riksdagens intentioner i fråga om tekoindustrin, som närmast avsåg att hålla nuvarande tekoproduktion intakt? Eller skall man tro på pressen och se detta som ett led i en nedskärning till 20 96 av vår försörjningsgrad, såsom det lär stå i folkpartiets aviserade tekoproposition? Ingen rök utan eld, heter det i ordspråket, och det kanske förhåller sig så i det här sammanhanget. Det som enligt min mening är ytterst allvarligt i den här affären är att regeringen inte omedelbart vidtog åtgärder för att fullfölja riksdagsbeslutet. Eisers VD tog kontakt med regeringen för att höra om varslen skulle dras tillbaka, men han fick tydligen klartecken för att så inte behövde ske. Det är anmärkningsvärt att regeringen på detta sätt nonchalerar riksdagen. Nu talar industriministern om att han inte har några formella möjligheter att ingripa i ett statsägt företag. Jag vill då fråga: Är det Statsföretag man vill skjuta på? Skulle inte industriministern ha ingripit, om det gällt 500-1 000 jobb? Om så är fallet, vad är det då för mening med ett riksdagsbeslut?

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Industriministern anser inte att man här kan tala om väsentliga nedskärningar. Men det beror tydligen på hur man räknar, dvs. om man räknar med hela koncernen eller om man avser enskilda företag inom tekokoncernen. Det står i utskottsbetänkandet att inga väsentliga nedskärningar får ske, förrän statsmakterna har fått möjlighet att behandla en samlad plan. Detta slogs ytterligare fast i kammardebatten den 20 december.

42i protokollet kan man läsa att jag yttrade samma sak, och ingen ifrån näringsutskottet, inte heller industriministern, sade emot vare sig mig eller Birgitta Hambraeus på den punkten. Hur har regeringen följt upp riksdagens beslut? Borde inte industridepartementet ha givit ledningen för den statliga tekokoncernen till känna vad riksdagen fattat beslut om? Jag anser att det rimligen borde ha gått lika bra att dra tillbaka de varsel inom den statliga tekokoncernen som vi här diskuterar som det gjorde när det gällde de berörda företagen i Norrland. Kan riksdagens beslut på detta sätt åsidosättas utan att industriministern anser sig kunna ingripa, kan man fråga sig varför vi egentligen sitter och fattar beslut här i riksdagen. Med tanke på de siffror som Gördis Hörnlund nämnde, och jag anser mig inte ha anledning att betvivla deras riktighet, kan man verkligen fråga sig om det inte rör sig om en väsentlig nedskärning. Anser inte industriministern att ledningen för enskilda företag inom den statliga koncernen bör följa riksdagens beslut?

Herr talman! De båda frågeställarna och jag är ense på en punkt, vilket tyder på att vi kan läsa innantill alla tre, nämligen att riksdagens beslut innebar att inga väsentliga friställningar fick. ske. Hade riksdagen menat att inga friställningar alls skulle få ske, borde riksdagen rimligen ha beslutat så. Men det gjorde den inte. På förslag av utskottet beslöt riksdagen att anta formuleringen ”inga väsentliga nedskärningar”. Den formuleringen fanns f. ö. i den socialdemokratiska motion som man utgick ifrån. Då är frågan: Hur skall man tolka detta? Gördis Hörnlund frågade mig, om jag anser att 500 eller 1000 är en väsentlig nedskärning, och svaret blir givetvis ett klart ja. Faktum är emellertid att det när riksdagsbeslutet fattades den 20 december i fjol fanns 54 personer i arbete vid Algots i Borås. Samtidigt fanns det, och finns fortfarande, 2 000 anställda vid Eiserkoncernen i Borås. Frågan är alltså om varslet för de 54 eller 36 i Borås innebär en väsentlig förändring. Jag kan inte finna att så är fallet och därmed kan jag inte heller se att riksdagens beslut har blivit åsidosatt. Det är ju riksdagens beslut och inte enskilda inlägg i debatten som vi har att rätta oss efter. Får jag, herr talman, till sist bara säga att jag inte har någon anledning att kommentera de felaktiga uppgifter om den förestående tekopropositionen som har förekommit i pressen och som redan har dementerats av den som kommer att lägga fram propositionen, nämligen handelsministern.
Herr talman! Jag märker att industriministern anser att det inte är fråga om några väsentliga inskränkningar vid Algots i Borås, trots att företaget efter den 20 december förlorat 139 anställda. Den här siffran stämmer. Jag har t.o.m. ett brev från Beklädnads avdelning 7 i Borås, i vilket detta antal uppges. Vidare har jag talat med SALF-klubben och med SIF-klubben. De här berörda anställda har ju fått sluta allteftersom. Senast gällde det 57 personer. Av dem är 21 fortfarande kvar, men de har fått varsel om avsked i mars eller maj. Det är klart att man kan tolka ”inga väsentliga nedskärningar” hur man vill, men jag anser fortfarande, att när man berövar ett företag bortåt en fjärdedel av arbetsplatserna, är detta ganska allvarligt. Eftersom jag inte har fått något riktigt svar måste jag på nytt fråga: Hur skulle industriministern ha agerat om den statliga koncernen hade haft 500 eller 1000 varsel? Hade man även då hänvisat till formaliteter som industriministern gjorde i svaret till oss? Hade man sagt att man inte kan ingripa mot vad ledningen för statsägda bolag beslutar? Med tanke på framtiden är ju detta en mycket viktig principfråga. Jag märkte också att industriministern inte ville gå in på min kanske alltför brännbara fråga om huruvida den svenska tekoproduktionen skall krympas Nr 84 ned till 20 96 av vår försörjningsgrad i stället för dagens nätt och jämnt.30 96. Jag förstår att det kanske kan vara alltför brännbart för folkpartiregeringen att gå ut och tala om vilka avsikter den har i det här sammanhanget.

Herr talman! Frågan hur man skall tolka uttrycket ”väsentliga nedskärningar” togs upp i kammardebatten, och i den deltog, som jag tidigare sagt, två företrädare för utskottet. Man frågar sig om inte hänsyn rimligen måste tas till vad företrädare för utskotten i en kammardebatt säger för att klarlägga olika frågeställningar som kan komma upp -— och i det här fallet gällde debatten hur uttrycket ”väsentliga nedskärningar” skulle tolkas. Det var ingen som bemötte våra inlägg i kammaren vid det aktuella tillfället. Om jag minns rätt var industriministern närvarande, och inte heller han sade emot oss. Jag anser att man i ett sådant fall vid verkställandet av riksdagens beslut också skall ta hänsyn till vad som har sagts i kammardebatten.
Herr talman! I och för sig var jag inte närvarande vid det tillfället, men det är kanske inte särskilt väsentligt i sammanhanget. Jag vill först säga till Gördis Hörnlund att hon väl knappast på allvar kan mena, att vi inom frågeinstitutets snäva tidsramar skulle behandla en kommande stor proposition och diskutera tekopolitiken i dess helhet. Jag nöjer mig med att upprepa att de uppgifter som har förekommit är felaktiga. Jag håller mig nu till det som frågorna handlar om och konstaterar, att frågeställarna går förbi det faktum att när riksdagen fattade sitt beslut över 80 av de berörda personerna redan hade slutat sin anställning. Det hela handlar alltså om drygt 50 personer. Om det är nödvändigt får jag upprepa vad jag redan sagt, nämligen att en nedskärning med 500 eller 1 000 personer hade varit en väsentlig förändring. Jag sade det redan i mitt föregående inlägg, men det uppfattade Gördis Hörnlund tydligen inte.
Herr talman! I vad gäller uppgiften att jag förbigick att 80 redan hade slutat vill jag säga, att enligt de uppgifter jag har — och jag har redovisat varifrån de kommer — var 139 varslade den 20 december, när denna fråga behandlades i riksdagen. Utskottsbetänkandet hade utarbetats och publicerats före denna tidpunkt, och det fanns följaktligen all anledning att ta det sakta i backarna och inte göra sig av med så många anställda som möjligt. Vi har förlorat 4 000 tekojobb i Borås enbart de tre senaste åren. Många 1S kanske tycker att ytterligare 139 arbetsplatser inte är mycket att bråka om. Men det är fråga om onödiga avskedanden, liksom det var i Rydboholmsfallet, och jag tycker att det är upprörande att borgerliga regeringar inte följer riksdagens beslut. Jag tror nog att industriministern själv vid litet närmare eftertanke kanske borde fråga sig, om han inte kunde ha handlagt denna fråga på ett annat sätt, eftersom tekopropositionen skulle komma så pass snabbt.

Herr talman! Rolf Hagel har frågat mig dels om det är förenligt med statlig industripolitik att ett statsägt företag utomlands beställer produkter som kan framställas i Sverige och, om svaret på denna fråga är nej, vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av det fall som åberopas i interpellationen, dels om några åtgärder kommer att vidtas för att rädda arbetsplatserna vid Maskinverken i Kallhäll. David Wirmark har frågat hur jag ser på ett samgående mellan Götaverken Ångteknik och Svenska Maskinverken och konsekvenserna för de anställda vid Svenska Maskinverken i Kallhäll. Tore Claeson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder som innebär att den planerade nedläggningen av Svenska Maskinverken i Kallhäll förhindras och att verksamheten kan fortsättas utan större förändringar. Jag besvarar interpellationen och frågorna i ett sammanhang. På Rolf Hagels första fråga, som främst är föranledd av Götaverken Ångtekniks kontrakt på leverans av komponenter till ett planerat kraftvärmeverk i Sundsvall, vill jag svara att jag anser det nödvändigt att statliga liksom privat ägda företag i princip köper i övrigt likvärdiga produkter till lägsta möjliga kostnad. Att leverantören är utländsk får inte vara diskriminerande. Sverige är mycket beroende av ett fritt internationellt handelsutbyte. Diskriminering av utländska leverantörer skulle omedelbart påverka Sveriges exportmöjligheter. Enligt vad jag erfarit har Götaverken Ångteknik,som ingår i Svenska Varv AB, och Svenska Maskinverken, som ingår i Saab-Scaniakoncernen, preliminärt avtalat om ett samgående den 1 april 1979. Avtalet innebär att Götaverken Ångteknik övertar Svenska Maskinverkens rörelse och samtidigt erbjuder ca 450 av dess anställda anställning vid Götaverken Ångteknik. Vissa av dem får därvid ändrad anställningsort. De 225 personer som inte blir anställda vid Götaverken Ångteknik kommer enligt vad jag erfarit att kunna erbjudas anställning i Saab-Scaniakoncernen, bl.a. i Södertälje, där ett omedelbart anställningsbehov finns. För dem som av olika skäl inte kan acceptera denna omplacering gör arbetsförmedlingen fortsatta ansträngningar för att finna lämplig ny sysselsättning. Avsikten med Götaverken Ångtekniks förvärv är att skapa ett större och starkare företag med bättre framtida möjligheter än vad företagen var för sig anses ha. Förutsättningarna för en ökad export förbättras, vilket bedöms ge större möjligheter att på sikt trygga sysselsättningen för huvuddelen av de anställda. Götaverken Ångteknik är en självständig enhet inom Svenska Varv och har under senare år varit vinstgivande. Enligt vad jag erfarit har något bidrag från koncernen inte lämnats. Däremot har koncernbidrag lämnats av Götaverken Ångteknik till moderbolaget. Någon snedvridning av konkurrensen med hänsyn till att Götaverken Ångteknik ingår i Svenska Varv torde därför inte föreligga. I den situation som uppstått för Svenska Maskinverken finns det anledning att befara att en annan lösning vad avser företaget än samgående med Götaverken Ångteknik skulle medföra betydligt kraftigare personalminskningar än de som nu har aviserats.

Herr talman! Jag ber att på interpellantens vägnar få tacka industriministern för svaret. Men jag vill genast ha sagt att jag tycker det är ett torftigt och i högsta grad cyniskt svar som har lämnats. Industriministern finner det inte bara i sin ordning utan också nödvändigt att ett statligt företag köper komponenter på den utländska marknaden, oavsett vad det får för konsekvenser för industrisysselsättningen i Sverige. Och det säger han i ett läge då den allt överskuggande politiska frågan har blivit att rädda vad som räddas kan av arbetstillfällen i det här landet. Som argument för ställningstagandet anför statsrådet Huss att man inte får diskriminera utländska leverantörer. Men nog är det långsökt i överkant i det här sammanhanget. Vem skulle ha uppfattat det som ”diskriminerande” eller som ett uttryck för protektionism om man till ett kraftvärmeverk i Sundsvall köpte turbiner från Finspång och elutrustning från Västerås eller Ludvika eller någon annan ort i Sverige där ASEA har tillverkning? Det skulle vara intressant, herr talman, att få höra arbetsmarknadsministerns uppriktiga åsikt i den här frågan. Statsrådet Huss uppfattning är klar. Är det hela regeringens uppfattning, då kan man inte dra någon annan slutsats än att regeringsdeklarationen från oktober månad och budgetpropositionen från januari — som bägge innehöll försäkringar om att man skulle bekämpa arbetslösheten — är en drift med riksdagen och svenska folket. Eftersom industriministern anser det helt i sin ordning att statliga företag lägger sina beställningar utomlands, faller interpellationens fråga nr 2. Den tredje frågan gällde huruvida regeringen tänker vidta några åtgärder för att rädda arbetsplatserna vid Maskinverken i Järfälla. Industriministern ägnar noga räknat 13 rader åt den frågan men hade lika gärna kunnat nöja sig med tre bokstäver, n-e-j, för det är kontentan i de 13 raderna. Och det är här som cynismen framträder omaskerad. Den här affären mellan statsföretaget och Wallenberg, som självfallet har tillkommit på den sistnämndes initiativ och villkor — ingen inbillar sig väl något annat — berör ytterst 700 anställda. Över 200 av dessa har arbetat i företaget i över 25 år. Många är bildligt talat fastvuxna i Kallhäll. Det är naturligtvis inte bra från regeringens synpunkt, som vill öka ”rörligheten”, men så är det i alla fall. Men sådant tar industriministern mycket lätt på. Han hänvisar till att 450 av de 700 får anställning vid Götaverken Ångteknik. ”Vissa av dem får därvid ändrad anställningsort.” Så sägs det lakoniskt i interpellationssvaret. Det kan, såvitt jag förstår, inte tolkas på annat sätt än att något hundratal erbjuds att flytta till det arbetslöshetsdrabbade Göteborg. Herr talman! I folkpartiets Sverige råder varken mänsklighet eller sunt förnuft, för att inte tala om ”närdemokrati” och ”medbestämmande”. Det hör till saken att den här affären, som var avsedd att vara klar vid årsskiftet, fördröjdes genom MBL-förhandlingar. Inte mindre än sju gånger satt man i förhandlingar, enligt de uppgifter som jag har fått. De fackliga organisationerna har ju inte motsatt sig att staten övertar Maskinverken — tvärtom. Men de har krävt att verksamheten i Kallhäll skall fortsätta. De har pekat på att verksamheten är specialiserad på panntillverkning, att nyinvesteringar har gjorts, bl.a. i tre nya verkstadshallar, blästeroch målarhall etc. När man inte har mött någon förståelse för sina synpunkter, har man gått ut till pressen, uppvaktat företrädare för Järfälla kommun, länsstyrelsen, direktörer i Saab-Scania. Fackklubbens ordförande, Hannes Väisäinen, har skrivit till Marcus Wallenberg och bett om en överläggning. Den senare åtgärden förefaller vara en desperat handling men får ses som en drunknandes grepp efter halmstrået. Men det är naturiigtvis fullständigt otänkbart att finanskungen skulle inta en annan attityd än industriministern. Herrarna tror sig förmodligen också ha fått en viss politisk utdelning på affären, nämligen att den snälle Wallenberg blivit ett offer för den stygga staten. Wallenberg kan ju i förnäm avskildhet suga på den karamellen, men det är inte lika säkert att statsrådet Huss kan göra det. Det kan gå för sig att nonchalera en kommunistisk interpellation, men därmed är ju inte frågan ur världen. Statsrådet Huss är säkert underkunnig om att den här frågan kommer upp i Stockholms läns landsting i dag. Det moderata landstingsrådet Rindborg hänvisar i sitt interpellationssvar till att kommunstyrelsen i Järfälla enhälligt har uttalat att det från kommunala, regionala och sociala synpunkter är mycket angeläget att Svenska Maskinverken utan större förändringar får fortsätta sin verksamhet i kommunen. Och han tillägger för egen del att med ca 65 000 kvarvarande industriarbetare är basen för framtida industriell utveckling i regionen redan alltför smal. Landstingsrådet avser också att till industridepartementet framföra farhågor beträffande Svenska Varvs agerande i för Stockholmsregionen väsentliga problem. Det skall bli intressant, herr talman, att få se om herr Huss svarar med en axelryckning.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret.

Det är heller inte min avsikt att kritisera det preliminära beslut som fattats av det statliga bolaget Götaverken om att av Saab-Scania inköpa Svenska Maskinverken för att möjliggöra ett samgående mellan Svenska Maskinverken och Götaverken om teknik fr.o.m. den 1 april i år. Det är både möjligt och troligt att det samgåendet kan öka slagkraften hos svensk ångpanneindustri. Men vad jag tycker är viktigt är att livskraftiga enheter inte tillåts att bli utslagna av osund eller snedvriden konkurrens utan att det blir den inneboende kapaciteten hos de berörda enheterna som får avgöra vilka enheter som skall utvecklas och vilka verksamheter som skall begränsas. Bara på det sättet kan vi skapa en maximal konkurrenskraft gentemot utlandet. I det fall vi nu diskuterar kan man inte komma undan intrycket att det oroande sysselsättningsläget i varvsindustrin i Göteborgsområdet har bidragit till beslutet att det är produktionen i Maskinverken i Kallhäll som nu får stryka på foten och att sysselsättningstillfällen i Stockholmstrakten flyttas till Göteborg av sysselsättningsskäl och inte av företagsekonomiska skäl. Detta är oroande, i all synnerhet inom en industribransch som har så stark priskonkurrens som den här. Industriministern finner i sitt svar att någon snedvridning av konkurrensen inte torde ha skett. Orden är försiktiga. Jag undrar emellertid om industriministern bör vara så övertygad om att inga avsteg från den principen har gjorts. Jag är i varje fall inte det. Visserligen är det sant att Maskinverken under de tre senaste åren haft en försäljning som varit för liten för att man på sikt skulle kunna driva företaget framgångsrikt. Den statliga konkurrenten, Götaverken Ångteknik, som nu tar över verksamheten — och som från början haft en betydligt smalare produktion och erfarenhetsbas inom detta område — har haft tillgång till betydligt större resurser och i kraft av detta kunnat sätta fördelaktigare priser och lämna förmånligare krediter. Att varvsstödet här inte skulle ha spelat någon roll har jag svårt att tro. Låt mig ge några exempel. Det ena exemplet gäller en order på ett sodahus för 80 milj.kr. till ett norskt pappersbruk i Tofte. Götaverken Ångtekniks representanter har själva till industridepartementet uttalat att ”prisnivån inte var ur affärsekonomisk synpunkt acceptabel”, enligt brev av den 17 april 1978 från förre industriministern Nils Åsling till SIF-klubben vid Svenska Maskinverken i Kallhäll. Både Maskinverken och Götaverken Ångteknik hade lämnat offerter, men Maskinverken kunde endast ge krediter till 12 26 ränta, vilket är normalt, medan den statliga konkurrenten kunde lämna ett långfristigt lån på flera tiotal miljoner kronor till endast 8 96 ränta och utan att begära någon säkerhet. Detta säger man att man gjorde av sysselsättningsskäl. Maskinverken hade å sin sida av ekonomiministern fått beskedet att säkerhet var nödvändig för att erhålla exportkreditgaranti. En vecka efter det att ordern gått till den statliga konkurrenten fick Maskinverken beskedet att säkerhet ej längre behövdes för att få exportkreditgarantin. Ett annat exempel är leveransen av en panna till Eds bruk. Även här blev möjligheten att lämna krediter avgörande för valet av leverantör, trots att Maskinverken enligt uppgift teknikmässigt och erfarenhetsmässigt borde ha legat bäst till. Maskinverken begärde statliga garantier för krediterna i fråga, men fick inte sådana. Götaverken Ångteknik tog ordern — ca 17 milj.kr. — med pannan som garanti, vilket är orimligt affärsmässigt sett, eftersom det kostar lika mycket att montera ned en panna som att sätta upp den och eftersom en sådan panna svårligen kan användas någon annanstans. Det finns, tror jag, även andra fall, som jag nu inte skall gå in på.

Får jag på den här punkten citera vad Sveriges Mekanförbund sade i sin skrivelse till industridepartementet i slutet av förra året: ”Att finna alternativ produktion är i och för sig en vällovlig strävan. Det får emellertid inte leda till snedvriden konkurrens.

I min fråga pekar jag också på de negativa sysselsättningskonsekvenserna av samgåendet för Kallhälls och Järfällas del. Personalen vid företaget i Kallhäll är högt kvalificerad inom sitt verksamhetsområde. I takt med att den tyngre industrin reduceras i Storstockholmsregionen får denna grupp yrkes arbetare allt svårare att få arbete inom sitt yrke. Detta skall ses mot bakgrunden av att 30 000 industrijobb försvunnit från Stockholm de senaste tolv åren enligt länsstyrelsens beräkningar. Vad som nu händer med Maskinverken i Kallhäll är allvarligt för det här gamla brukssamhället, där människor trivs och har en mycket god arbetsoch livsmiljö. Maskinverken representerar 90 96 av sysselsättningstillfällena inom industrin i Kallhäll. Inom Järfälla kommun i övrigt är industrin i huvudsak finmekanisk och elektronisk. Om Maskinverken försvinner snedvrids strukturen i kommunen och Stockholmsregionen ytterligare. Den sysselsättning som finns inom regionen domineras redan i hög grad av tjänster, vård och administration. Förlusten av flera hundra arbetstillfällen inom den tyngre verkstadsindustrin är alltså allvarlig. Till det kommer alla de personliga omställningsproblemen för berörd personal. Även om både de nya ägarna och Saab-Scania kommer att aktivt medverka till att erbjuda annan anställning innebär omställningen mycken oro, osäkerhet och personligt lidande, för att inte tala om de kännbara ekonomiska förluster som drabbar både enskilda och samhället. Speciellt mot bakgrund av vad jag här har anfört har statsmakterna ett ansvar. Jag tycker därför att staten, liksom regionen, bör aktivt samarbeta för att se till att den tyngre industrin i Stockholmsområdet inte ytterligare reduceras. En mycket lämplig lösning vore att de lokaler som nu lösgörs i Kallhäll erbjuds till någon livskraftig industri som kan vända nuvarande pessimism i Kallhäll till optimism och industriell offensiv.

Herr talman! Jag tackar för att industriministern svarat på min fråga. Däremot har jag svårt för att, i varje fall med någon känsla, tacka för innehållet i svaret. Den planerade nedläggningen av AB Svenska Maskinverken i Kallhäll är en fortsättning på en ödesdiger utveckling för Stockholms län. Flera tiotusental industriarbetsplatser har försvunit från regionen sedan mitten av 1960-talet. Det gäller industriell verksamhet som har bedrivits av LM Ericsson, Electrolux, Atlas Copco, AGA, Saab-Scania, Alfa-Laval, Svenska Dataregister, Lumalampan, Sundstrands, Svenska Flygverkstäder och andra företag. Nu gäller det nordvästregionens enda stora verkstadsindustri, det nära hundraåriga Svenska Maskinverken i Kallhäll. Vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida i olika sammanhang pekat på faran i denna utveckling, och vi har krävt åtgärder från statsmakternas sida för att stoppa den. Som en av fördelarna med storstadsområdena och då i första hand Stockholmsområdet har angetts den goda tillgången på arbetstillfällen. Statistiskt sett är detta riktigt — det finns relativt sett gott om arbetstillfällen i Storstockholmsområdet jämfört med andra delar av landet. Däremot har i detta sammanhang inte tillräckligt uppmärksammats den allt starkare snedvridning av näringsstrukturen som skett i Stockholms län under 1960 och 1970-talen och de svåra konsekvenser den får både för de enskilda människorna och för samhället. Fram till 1945 expanderade industrisysselsättningen i snabb takt i Stockholms län. Under perioden 1945-1965, som kännetecknades av en snabb expansion av den svenska industrin, avstannade industriutbyggnaden i Stockholmsregionen. Efter 1965 har det skett en successiv avveckling. Så sent som i slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet svarade verkstadsindustrin för ca hälften av Stockholmsregionens sammanlagda industrisysselsättning. Under mitten av 1980-talet kommer Stockholms län inte att ha fler arbetstillfällen att erbjuda industriarbetare än vad man hade under mitten av 1930-talet. I övriga delar av landet var antalet arbetstillfällen för industriarbetare 50 96 fler under mitten av 1970-talet än under mitten av 1930-talet. Vi har alltså en helt annan utveckling i Stockholms län och i Storstockholmsregionen än i landet i övrigt. Här är det den privata tjänstesektorn tillsammans med offentlig förvaltning och service som har expanderat i snabb takt. Det bör markeras att en stor del av de industrisysselsatta i Stockholmsområdet utgörs av förvaltningspersonal i tjänsteproducerande verksamhet. Drygt 40 96 av industrisysselsättningen i Stockholms län är sysselsättning för förvaltningspersonal/tjänstemän. I övriga landet är motsvarande andel ungefär 25 96. Det betyder att industrin i Stockholmsregionen i långt större utsträckning än i andra delar av landet producerar tjänster. Under mitten av 1970-talet sysselsattes i medeltal 70 industritjänstemän per 100 industriarbetare i Stockholmsregionen. I övriga landet är motsvarande siffra 35 per 100. Och Stockholms län tenderar att få en alltmer ensidig arbetsmarknad som är dominerad av sysselsättning inom tjänstesektorn och med ständigt minskat antal sysselsatta inom industrin. Jag har, herr talman, velat ta upp de här problemen och något belysa dem just mot bakgrund av den aktuella fråga som vi nu diskuterar. Denna utveckling betyder för Stockholms läns vidkommande att länet kommer att få ännu svårare att ge arbete åt ungdomar som inte har kvalificerad yrkesutbildning, åt kvinnor och invandrare utan yrkesutbildning, åt äldre som slås ut från industrijobben i samband med nedläggningar och indragningar liknande dem som vi nu diskuterar. Dessa människor kommer som nu att antingen förbli arbetslösa eller också sysselsatta i olika former av AMS aktiviteter, beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning eller också bli förtidspensionerade. Enligt länsstyrelsens i Stockholms län prognoser för industrin i länet kommer industrisysselsättningen att ytterligare minska. Man tror att tillbakagången åren 1970-1975 kommer att fortsätta. För tiden mellan 1975 och 1990 räknar man med att antalet heltidssysselsatta inom industrin i länet kommer att minska med ca 16 000. Staten medverkar i utarmningen av industri i Stockholmsregionen. Således avser Statsföretag nu genom köp av Svenska Maskinverken i Järfälla kommun att lägga ner detta företag. Jag måste i det sammanhanget, med anknytning till vad tidigare deltagare i debatten har sagt, ställa frågan: Är det lämpligt att Svenska Varv, som till stor del finansieras genom statliga bidrag, på sätt som nu skett får bedriva en egen regionalpolitik? Kan det verkligen vara rimligt och riktigt? Genom den nedläggning som nu är aktuell av Maskinverken i Kallhäll står 400 å 500 människor inför hotet att mista sina jobb. Man säger sig därmed rädda sysselsättningen vid Götaverken Ångteknik i Göteborg. Liksom fallet var med Finnboda Varv har de anställda och kommunen -— i det här fallet Järfälla kommun — skarpt protesterat mot Statsföretags planer. De fackliga organisationerna vid företaget har presenterat ett förslag som innebär i huvudsak oförändrad sysselsättning både i Järfälla och i Göteborg. Herr talman! Samtidigt som detta händer sker det en omfattande utflyttning av industrier till utlandet. Kapitalexporten 1977 var över 3 miljarder kronor. Många av de stora Stockholmsföretagen är här med. Det gäller t.ex. LM Ericsson, Electrolux, Atlas Copco, Aga, Saab-Scania och Alfa-Laval, vilka alla har ökat antalet utlandsanställda mycket kraftigt. Här i debatten har redan nämnts de lokala MBL-förhandlingarna vid Maskinverken. De har brutit samman. Personalorganisationerna kan givetvis inte acceptera förslag som innebär arbetslöshet och ökad osäkerhet. Centrala MBL-förhandlingar påbörjas enligt uppgift den 23 februari, och mycket tyder på att man inte heller då kommer överens. Frågan inställer sig då: Är industriministern och regeringen i så fall beredda att ingripa för att förhindra ett verkställande av planerna på nedläggning och för att säkra en fortsatt verksamhet med mindre förändringar vid AB Svenska Maskinverken i Kallhäll? De fackliga organisationerna vid Maskinverken har, som jag redan nämnt, presenterat förslag som innebär i huvudsak fortsatt verksamhet både i Göteborg och i Kallhäll, men med specialisering på olika produkter. Man behöver nu som bekant snabbt utveckla anläggningar för alternativ energiproduktion, vilket bör kunna ge sysselsättning både i Göteborg och i Kallhäll. Maskinverken gör bl.a. industriångpannor, hetvattenspannor, avgaspannor, oljeförvärmare och nu senast en panna för sopförbränning, som skulle kunna bli något för kommunerna i landet. Maskinverken har licens på denna panna som förvandlar avfall till byggnadsmaterial samtidigt som den ger värme. Det har angetts att ett ton sopor ger lika mycket värme som 250 1 olja. Har industriministern tagit del av personalens förslag beträffande fortsatt verksamhet, och vad anser industriministern om de förslagen? Till sist, herr talman, bara ytterligare ett par kommentarer med anledning av interpellationssvaret. Vilka anställningsgarantier finns för dem som nu blir utan jobb vid Maskinverken? Det nämns bl.a. att en del av dem som blir utan jobb skulle kunna erbjudas anställning vid Saab-Scania i Södertälje. Ja, en del av de arbetare som nu berörs har tidigare jobbat vid Maskinverkens företag i Södertälje men blev förflyttade när detta företag på sin tid lades ner. Många av de anställda transporterades strax efter förflyttningen i bussar fram och tillbaka mellan Södertälje och den nya arbetsplatsen i Kallhäll. Men många har sedan rotat sig och skaffat egnahem och blivit bofasta i Järfälla kommun. Nu är det alltså återigen aktuellt med en omställning för de här människorna. Nu har man kommit på andra grepp för att höja profiten, vinsterna, för företagen, och då kommer arbetarna, de anställda, i kläm. För övrigt har jag på platsen försökt undersöka vilka garantier som finns exempelvis då det gäller Saab-Scania och anställning i Södertälje. Såvitt jag har kunnat finna har inga sådana garantier utfärdats. Jag skulle därför gärna vilja höra något närmare om vad det är för garantier som gäller för de här människorna.

Jag kan ur interpellationssvaret inte utläsa vad det skulle vara konkret som skulle ge anledning att befara detta. Däremot kan jag med utgångspunkt i kontakter, informationer och tillgängligt material utläsa att det skulle innebära många fördelar för de människor som berörs vid Maskinverken i Kallhäll om man kunde ta gemensamma tag för att säkra sysselsättningen för dessa människor också fortsättningsvis ute i Kallhäll.

Herr talman!

Han gav därmed uttalandet en mer ovillkorlig karaktär än det ursprungligen hade. Men jag håller fast vid huvudtankegången. När Alf Lövenborg säger att denna tankegång strider mot strävandena att rädda arbetstillfällen här i landet förbiser han att också export ger jobb och att ett land som diskriminerar import lätt får se sin export bli utsatt för samma behandling. Detta trodde jag var en ganska accepterad huvudprincip i svensk näringspolitik. Beträffande frågan i övrigt vill jag till interpellanten, frågeställarna och kammaren säga att detta är en av de frågor som är svåra i den meningen att det, såvitt jag kan förstå, inte finns någon lösning som i allo är bra och mot vilken man inte kan rikta invändningar.

En av talarna påvisade att denna utveckling har pågått sedan 1965, vilket tyder på att det inte är enskilda regeringar eller deras skurkaktighet som har varit avgörande, särskilt inte den nuvarande regeringen med tre-fyra månader på nacken, utan att det är stora krafter i verksamhet i ett stort sammanhang. Jag inser att detta kan medföra vissa problem. Det kan göra det svårare för människor att få just det arbete som deras intresseinriktning utpekar för dem. Det är dock att förenkla om man, som en av talarna gjorde, antyder att all servicesysselsättning — och det är den som nu dominerar i Stockhol.nsregionen — kräver en teoretisk inriktning och kompetens och att mer praktiskt yrkesorienterade människor därmed får svårt att få jobb. Så är det inte — service är ett mångomfattande begrepp. Låt vara att Stockholmsregionen har fått en minskning i antalet industriarbeten, men totalt sett är denna landets största arbetsmarknadsregion också landets mest framgångsrika. Stockholmsregionen är en koloss som fortfarande avancerar, växer och efter ett kort uppehåll i mitten på 1970-talet nu har kommit i gång igen. Därför är Stockholmsregionen föremål för, låt mig säga, avund i nästan alla andra delar av Sverige. Priset för att det blir en viss snedvridning av de många arbetstillfällena i en rikt differentierad servicesektor skulle vilken annan region som helst i Sverige gärna betala. Skall vi verkligen motverka denna snedvridning i Stockholm genom att dit försöka driva över industrisysselsättning från andra, sämre lottade regioner i Sverige? Det kan vi inte gärna göra. Jag har här fört ett allmänt resonemang. Går vi sedan över till det konkreta fallet, finner vi att grundfaktorn är att det råder en överkapacitet som gör det mycket trångt på marknaden för dessa två företag som nu håller på att gå samman. En stor del av marknaden, inte minst för skogsindustrin, har försvunnit. Det är svårt att se en ljus framtid för Maskinverken, om inte en samordning sker. Detta är en grundförutsättning. Sedan frågar David Wirmark mig om de villkor som Götaverken Ångteknik har erbjudit i konkurrens med Maskinverken. Jag bör icke — det är inte konstitutionellt — lägga mig i enskilda offerter, och även om jag finge det, skulle jag inte vilja göra det, för statliga företag skall icke skötas så, att ministrar eller departementssekreterare försöker ta över skötseln av dem. Det menar givetvis icke heller David Wirmark, utan det problem han tar upp — och det är verkligen ett svårt och väsentligt problem, väl värt att ta upp — är hur man över huvud taget skall undvika att en snedvriden konkurrens etableras av företag som staten hjälper ekonomiskt. Vi kan inte avlägsna problemet genom att sluta att ge statligt stöd. Det är ingen som menar att varvsindustrin, stålindustrin, vissa skogsindustriföretag eller vissa verkstadsindustriföretag skall få ramla samman därför att man skall undvika problemet med en snedvriden konkurrens. Man har alltså ett grundproblem som är svårt och som kräver självdisciplin hos de stödda statliga eller privata företagen — det är de statliga vi nu talar om — i handhavandet av det hela, och från kanslihusets och riksdagens sida måste vi med vaksamhet iaktta vad som sker. I det här fallet har vaksamheten tagit sig det uttrycket, att vi har studerat om denna sektor av Svenska Varv har fått ekonomiskt stöd av den understödda koncernen. Så är alltså enligt bestämda uppgifter från Svenska Varvsledning icke fallet. Detta företag inom Svenska Varv-koncernen står på egna ben, det lönar sig och det har inte mottagit koncernbidrag. Därmed är den väsentliga förutsättningen för snedvriden konkurrens icke för handen. Att man sedan i enskilda offerter kanske ger goda villkor och tar stora risker ligger över huvud taget i ekonomisk verksamhet. Det är inte någonting som kanslihuset kan styra.

Herr talman!

Tvärtom lägger regeringen över ansvaret på andra krafter. Det betyder alltså att ovissheten för de anställda består. Regeringen smiter med andra ord undan sitt ansvar. Det är det trista i sammanhanget. Industriministern fortsätter också att tala om behovet av fritt handelsutbyte och antyder därmed att om man i det aktuella fallet hade köpt komponenterna i Sverige, skulle det påverka våra exportmöjligheter. Jag vill änen gång säga att resonemanget förefaller synnerligen långsökt. Bygger man ett kraftvärmeverk i Sverige, kan det knappast formas till en anklagelse för protektionism om man använder svenska resurser. Det som varit vägledande för handlingssättet är givetvis den kortsynta vinstaspekten, och jag skulle vilja ifrågasätta också det argumentet. Det är naturligtvis inte lönsamt om man handlar så att man skapar problem på hemmaplan. Nationalekonomiskt kan ju arbetslöshet aldrig vara lönsam. Bristen i detta samhälle är ju att det aldrig görs några totalekonomiska kalkyler i sådana här sammanhang. Om man gjorde kalkyler av det slaget skulle naturligtvis slutsumman ofta se annorlunda ut och en skenbar pluspost förvandlas till en minuspost. Jag har också kritiserat svaret därför att det där inte ges några garantier för hur de anställdas problem skall klaras — staten tar inte något ansvar för hur sysselsättningen skall tryggas. I det sammanhanget rör sig industriministern med svepande formuleringar som inte innebär någonting annat än möjligtvis fromma förhoppningar eller ett direkt fastställande av att här gäller det för många människor att de får rycka upp sina bopålar och flytta. Det är ovälkomna besked för de anställda vid Svenska Maskinverken. Företaget har gått med vinst under hela 1970-talet. Förra året var siffran före avskrivningar 5 miljoner, och under den tiden har ju också nyinvesteringar gjorts i företaget. Även de anställda har, som det här sagts, ställt upp för att klara företaget och jobben. Man har arbetat fram förslag till realistiska alternativa lösningar, och man har sagt att även om Götaverken övertar ägandet bör produktionen ligga kvar i Kallhäll, därför att det finns förutsättningar för framtiden, om man tror på framtiden. Där finns pannor som ingen har byggt tidigare. Man täcker ett brett sortiment inom marknaden, och man har enligt uppgifter, som jag fått från verkstadsklubben, sålt mycket bra under början av det här året. Men det hjälper alltså inte. Beslutet är fattat över de anställdas huvuden. Regeringen tvår i praktiken sina händer. Så fungerar naturligtvis kapitalismen, och så fungerar det också i folkpartiets Sverige.

Herr talman! Jag vill hålla med industriministern om att det är ett svårt område som vi har uppe till debatt i dag och att det är svårt att hitta en lösning som i allo är bra och som inte får några negativa konsekvenser. Men jag tror det är väldigt viktigt att man inte bara låter utvecklingen gå utan att man har den kontinuerligt under uppsikt, så att man kan se när det uppträder negativa konsekvenser som inte bör accepteras. Om jag då först går in på Stockholmsregionen och sysselsättningen här, så vill jag säga att det är klart att industriministern har rätt i att denna region fortfarande är framgångsrik — den mest framgångsrika i Sverige från sysselsättningssynpunkt. Men å andra sidan är det ju inte ovanligt att det förhåller sig på detta sätt när det gäller huvudstadsområden i olika länder. Det är faktiskt regel — undantagen är få. Men det här får ju inte leda till att man tar legärt på industrisysselsättningen och minskningen av den i Storstockholmsområdet. Det var oro för den utvecklingen som jag uttryckte och som jag tycker nu exemplifieras av det fall vi diskuterar — samgåendet mellan Götaverken Ångteknik och Svenska Maskinverken. Jag tror också att man måste vara uppmärksam på det speciella förhållande som jag pekade på, nämligen att den tyngre verkstadsindustrin har minskat så kraftigt i Storstockholmsregionen och att en ytterligare uttunning i det avseendet får allvarliga konsekvenser. Det huvudproblem som jag tog upp var emellertid konsekvenserna av den statliga företagspolitiken, något som jag tyckte mig kunna få ett exempel på i det fall som vi nu diskuterar. Det är inte så att jag vill ifrågasätta stöd till stålindustri eller varvsindustri, utan vad jag har kritiserat är konsekvenserna för andra branscher om man använder metoder som snedvrider konkurrensen. Alternativ produktion innebär givetvis att varven får ge sig in på andra områden, men det är möjligt att det kan få konsekvenser, som samhällsekonomiskt sett är så allvarliga att man så att säga under resans lopp får tänka om. Jag tycker därför att man skall ha dessa frågor under uppsikt, och jag tolkar industriministerns svar så att också han anser det. Det kan inte vara ekonomiskt rimligt att effekten skulle bli den att livskraftiga enheter och företag slås ut. Det är en kapitalförstöring som i längden ingen vinner på, varken i de nya företagen eller i de gamla. Det får alltså inte bli så att livskraftiga slås ut av enheter som åtnjuter fördelar i form av resurser från staten, trots att man inte vet om dessa andra enheter kommer att vara livskraftiga. Min konklusion är således att man skall ha denna tendens under sträng uppsikt, och jag tycker också att de statliga företagen skall tolka industriministerns ord så att de skall vara varsamma i sin offertgivning för att inte genom sin egen aktivitet snedvrida konkurrensen och skapa ännu större problem för samhällsekonomin.

Herr talman! Jag nödgas konstatera att industriministern, som jag uppfattade det, inte ens brydde sig om att försöka uppmärksamma de frågor som jag har ställt med anknytning till den fråga som jag riktade till industriministern. Jag ställer inte dessa frågor därför att jag tycker att det är särskilt roligt utan med utgång från den oro och de bekymmer som de människor som berörs i dessa sammanhang känner. Jag tror att många med mig vore mycket intresserade av att höra om industriministern har studerat de anställdas förslag till fortsatt produktion vid Maskinverken i Kallhäll och vad han i så fall tycker om det. Jag tror också att de vore intresserade av att höra om industriministern och regeringen är beredda att ingripa till förmån för sysselsättningen, om det är så att också de centrala MBL-förhandlingarna kommer att bryta samman. Jag sade också i mitt inlägg att situationen i vad gäller sysselsättningen och sysselsättningstillfällen i Stockholms län är litet annorlunda än vad som är fallet i landet i övrigt. Utslagningen från arbetsmarknaden äger emellertid rum också i storstadsområden, och det ger sig bl.a. till känna därigenom att en ökad andel människor ges förtidspension. Tar man 1970 som utgångspunkt för en indexserie över antalet helt förtidspensionerade, så finner man för Stockholms län en ökning med 6,95 enheter. Det är bara Västmanlands län som visar en kraftigare indexuppgång under den här tiden. Över 30 96 av männen i Stockholms kommun i åldrarna 60-64 år var år 1975 antingen långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade. Stockholms län har genomsnittligt ett större antal sjukdagar per försäkrad än landet i dess helhet. För åren 1974, 1975 och 1976 rörde det sig om en skillnad på mellan 3 och 4 96. Hårdast drabbade av arbetslösheten har invandrarna blivit. Medan invandrarna utgör ca 10 96 av samtliga medborgare i åldrarna 16-64 år, utgjorde de 28 96 av samtliga arbetslösa i augusti månad i fjol. Antalet arbetslösa, såsom arbetsförmedlingen mäter arbetslösheten, varierar i området mellan 9 000 och drygt 11 000 människor. Antalet personer som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder genom arbetsförmedlingen håller sig mellan 18 000 och 22 000.

Det är med den här utgångspunkten angeläget att slå vakt om sysselsättningen i det här länet och i Järfälla kommun, även om alltså sysselsättningsläget i regionen är något bättre än i andra delar av landet. Vi vet inte heller om nedläggningen i Kallhäll innebär någon garanti för att lönearbetarna i Göteborg får behålla sina jobb. Vi har tillräckligt med exempel från andra håll som visar att så kanske inte blir fallet. Nästa steg i den här nedläggningsprocessen, som blivit allt vanligare här i landet, är att storföretagen säger att nu måste vi bygga industrier i låglöneländerna för att kunna upprätthålla vår lönsamhet och på det sättet garantera jobben även i Sverige. Jag tänker inte nu försöka initiera någon diskussion kring dessa frågor.

Detta är naturligtvis i och för sig av underordnad betydelse. Vad som är avgörande är att man från statsmakternas sida försöker medverka till en bättre lösning än vad den här försäljningen av Maskinverken skulle innebära.

Herr talman! Får jag först vända mig till interpellanterna för att gottgöra en försummelse. Det har påpekats för mig att jag kom någon minut för sent. Jag var inte medveten om att herr talmannen hunnit ajournera sammanträdet. Jag ber om ursäkt — det var en uppvaktning som uppehöll mig någon minut för länge. Alf Lövenborg upprepade nu frågan om jag anser att en beställning av några komponenter till ett kraftvärmeverk hos svenska företag i stället för hos utländska skulle skada våra exportmöjligheter. Genom den frågan gör han ändå saken litet för lätt för sig. Både han och jag inser att så inte är fallet. Om det statsägda företaget fattar ett beslut på det ena eller andra sättet, har det i och för sig inte någon omedelbar effekt. Så enkel är inte kopplingen, men många bäckar små gör en stor å. Om vi konsekvent driver den politik som Alf Lövenborg anser att vi skall föra, då får det effekt på exportmöjligheterna. Vad han begär är att det statsägda företaget inte efter bästa förstånd skall lägga sina order där man finner det vara bäst, utan han vill att företaget skall få direktiv från centralt statligt håll att inte följa principen att lägga sina order där det är förmånligast. Det skall tydligen enligt Alf Lövenborg vara ett generellt direktiv, och då får man farliga konsekvenser. Jag har inte så mycket att säga till David Wirmark, för vi är ganska överens i synen på denna svåra problematik. Problematiken är besvärlig, därför att det ofta är svårt att hjälpa ett företag i en trängd situation utan att därmed öka det företagets möjligheter att konkurrera med andra, självbärande företag. Det är en problematik som vi får leva med och hantera med stor varsamhet. Låt mig till Tore Claeson säga att vi är helt överens om att det är beklagligt att vi fortfarande har en så stor arbetslöshet här i landet, låt vara att den är betydligt lindrigare — det var vi tydligen också överens om — i Stockholmsregionen än i de flesta andra regioner. Vad beträffar de nu berörda anställda i Kallhäll kan ju en stor del av dem fortsätta att verka där. Ett mindre antal erbjuds arbeten i Karlshamn, Göteborg eller Gävle. Några erbjuds den mera rörliga uppgift som montagearbete innebär. Slutligen erbjuds ett ganska betydande antal sysselsättning i Södertälje. Det har här frågats vilka garantier Saab-Scania har lämnat i det avseendet. En högst representativ företrädare för företaget har vid besök på industridepartementet hos mina medhjälpare uttalat att man kommer att kunna erbjuda samtliga anställning. Dessutom vet intresserade tidningsläsare att lastbilsdivisionen inom Saab-Scaniakoncernen är mycket framgångsrik, särskilt när det gäller exporten, och att man avser att nyanställa ungefär 800 personer. Man är på det klara med att det inte går att rekrytera alla dessa i Södertälje och att man därför gärna ser att folk kommer från andra håll och tar anställning på Saab-Scania. Det ligger alltså i företagets intresse att skapa möjligheter härför. Det bör vara möjligt — det gav Tore Claeson i själva verket ett exempel på — att arbeta i Södertälje och bo i Kallhäll. Tidigare har det varit tvärtom. Det kan ske antingen genom kollektiva transportmedel eller genom sådana särskilda busstransporter som Tore Claeson påvisade tidigare hade förekommit. Det är inte möjligt för mig att precisera mig i det avseendet. Men det är uppenbart att det kommer att finnas arbetstillfällen i Södertälje men att det inte behöver betyda att de berörda nyanställda flyttar till Södertälje.
Herr talman! Statsrådet Huss erkänner att det fall jag pekat på när det gäller ett statligt företags agerande kanske inte kommer att få de omfattande handelspolitiska konsekvenser som man möjligen kan utläsa ur svaret. Det bör kanske noteras. Statsrådet gör gällande att jag anser att det statliga företaget skall få bestämda direktiv. Vad jag anser är att statliga företag måste ha ett alldeles bestämt samhällsansvar när det gäller beställningar, upphandling och ansvar för sysselsättningen. I det avseendet finns det naturligtvis plats för direktiv. Politik är att vilja, har en känd politiker sagt här i kammaren. Och naturligtvis är det så! Men vid det här tillfället vill inte regeringen göra någonting — det är kontentan av svaret och den här debatten. Jag har ofta stått i den här kammaren och agerat i sysselsättningsoch regionalpolitiska frågor. I allmänhet har det gällt Norrland. Men nu har vi Norrlandsproblem över hela riket. Vi ser dessa problem också i vissa delar av Stockholmsområdet. De är naturligtvis en följd av den avindustrialisering som sker och som drabbar även det här området. Under de senaste åren har industrisysselsättningen i vårt land minskat med över 90 000 arbetstillfällen. Det är ett känt faktum. Samtidigt har de 18 största företagen skapat över 100 000 nya arbetstillfällen utomlands. Så har det svenska storkapitalet med statlig medverkan — det vill jag understryka — skapat arbetstillfällen utanför landets gränser och arbetslöshet på hemmaplan. Det har skett genom kapitalexport och bristande investeringsvilja, och det har skett på grund av kortsynta profitintressen. Det som vi talar om i den här debatten är ett utslag av detta. Herr talman! Det karakteristiska för detta samhälle är planlösheten. Vi har inte i någon region en plan för hur vi skall klara sysselsättningen och för hur industrin skall utvecklas. Det överlämnas åt de fria marknadskrafterna. Vi ser hur dessa fungerar även här i Stockholmsområdet.
Herr talman! Industriministern säger att vi är överens om att arbetslösheten är någonting beklagligt. Det vore bra om vi också vore överens om att det inte blir bättre om man flyttar arbetslösheten från den ena till den andra delen av landet. I stället borde man ta vara på de möjligheter som finns att bibehålla sysselsättningen, i det här aktuella fallet vid Maskinverken i Kallhäll. När det gäller frågan om sysselsättningstillfällen vid Saab-Scania i Södertälje är jag som södertäljebo väl medveten om situationen där. Det är också därför som jag uttalat skepsis beträffande möjligheterna att lämna garantier för sysselsättning åt de arbetare det här gäller. Den arbetskraft som Saab-Scania i Södertälje söker — i varje fall officiellt och via arbetsförmedlingen —-är i huvudsak skiftarbetare. Då inställer sig frågan hur man skall lösa problemen för de människor som fortfarande vill bo kvar i Järfälla kommun och jobba i Södertälje. Det finns inga kollektiva trafikmedel för dem som arbetar i den här aktuella skiftgången. Sedan vill jag bara ytterligare understryka att det borde ha varit möjligt att ägna litet större intresse åt de förslag som har framlagts av de anställda vid Maskinverken i Kallhäll. Det verkar inte som om industriministern har tagit del av dessa förslag — i varje fall gjorde han inte någon kommentar till dem. Enligt min och många andras uppfattning är detta realistiska förslag som mycket väl borde kunna genomföras. Vilken uppfattning har industriministern om dessa förslag, ifall han nu har tagit del av dem? Är industriministern beredd att medverka till att man prövar om dessa förslag kan genomföras? Jag tror att denna fråga intresserar många människor, och det vore värdefullt att vi, innan vi slutar denna debatt, fick något slags besked på den punkten.